Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig, dels om tidigare planer på industrietablering i Ådalen väsentligen ändrats eller uppgetts, dels om några initiativ kan förväntas i syfte att åstadkomma andra företagsetableringar, i första hand verkstadsindustri, i Ådalen. Med hänsyn till interpellationens syfte vill jag försöka teckna en allmän bild av de samhällsinsatser i stort som sysselsättningsläget i Ådalen påkallar. Som interpellanten framhåller utgör regionens ensidiga näringsliv en av de viktigaste förklaringarna till den otillfreds ställande utvecklingen på arbetsmarknaden i området. Ådalens näringsliv har i stor utsträckning dominerats av näringsgrenar, där strukturomvandlingen gått mycket snabbt. År 1960 var sålunda var femte förvärvsarbetande i området verksam inom jordoch skogsbruket och 595 procent av de industrisysselsatta arbetade inom massa-, pappersoch träindustrin. Sedan dess har det skett en radikal minskning av antalet sysselsättningstillfällen i dessa sektorer. Eftersom bortfallet inte har kunnat kompenseras av en motsvarande expansion inom andra delar av näringslivet, har konsekvensen blivit en omfattande befolkningsutflyttning och en svårbemästrad arbetslöshet. Antalet anmälda arbetslösa uppgick i mars i år till 1100 personer. Arbetsmarknadsläget har givetvis i hög grad påverkats av de omfattande företagsnedläggningar som skett inom skogsindustrin under de senaste åren och som enbart under åren 1966 och 1967 berörde drygt 500 anställda. Den oroande sysselsättningsutvecklingen i Ådalen har sedan länge varit föremål för arbetsmarknadsmyndigheternas och regeringens särskilda uppmärksamhet. Med hänsyn till problemens art och omfattning har det framstått som nödvändigt att utnyttja samtliga de medel som står till förfogande för att få fram nya sysselsättningstillfällen. De lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har härvid kompletterat varandra. Sålunda har utflyttningen till områden med bättre tillgång på arbetstillfällen underlättats genom olika former av flyttningsbidrag. Samtidigt har omskolningsverksamheten byggts ut väsentligt inom länet. I mars 1968 var 1700 personer under utbildning, vilket är drygt 400 fler än vid motsvarande tid förra året. Också beredskapsarbetena har haft betydande omfattning. Enbart i kramforsområdet utfördes under första hälften av 1960-talet beredskapsarbeten för en sammanlagd kostnad av omkring 90 miljoner kronor. För innevarande budgetår beräknas kostnaderna för beredskapsarbeten i ådalsområdet uppgå till 79 miljoner kronor. För att stimulera sysselsättningen på kortare sikt har vidare investeringsfondernas användande i konjunkturpolitiskt syfte stor betydelse. Hittills har tillstånd meddelats för utnyttjande av något mer än 1,9 miljon kronor. Även de lokaliseringspolitiska insatserna har haft betydande omfattning. Det finns anledning understryka att de största investeringarna med stöd av l1okaliseringsmedel görs i Västernorrlands län. Fram till årsskiftet 1967—1968 har beslut fattats om lokaliseringsstöd till investeringar på 302 miljoner kronor i länet. Därav hänför sig huvudparten till härnösand-kramforsområdet, där kostnaderna för de projekt, som fått lokaliseringspolitiskt stöd, uppgår till 284 miljoner kronor. Lokaliseringspolitiska insatser av olika slag under perioden 1963—1967 kommer enligt företagens egna beräkningar ge Ådalen 1200 nya arbetstillfällen. Under samma period har beslut fattats om utbildning vid företag, som erhållit lokaliseringsstöd, för 720 personer. De omfattande och differentierade åtgärder som sålunda satts in har utan tvivel bidragit till att begränsa arbetslösheten. I vissa fall är det möjligt att direkt registrera effekten av samhällets insatser. Av de 248 anställda, som berördes av nedläggningen av Svanö sulfitfabrik, hade det stora flertalet erhållit nytt arbete inom 11 månader efter nedläggningen. Antalet anmälda arbetslösa uppgick då endast till 20. Vid Hallstanäs träsliperi berördes 172 anställda, och av dessa var endast fyra personer arbetslösa åtta månader senare. Motsvarande siffror för boardfabriken i Kramfors var 108 anställda och sex arbetslösa. Det är emellertid uppenbart att det krävs ytterligare åtgärder om sysselsättningssvårigheterna skall kunna Ööver vinnas och om den regionala utvecklingen skall kunna vändas i positiv riktning. Varken arbetsmarknadspolitiska eller lokaliseringspolitiska insatser kan undvaras i detta sammanhang. När det gäller den lokaliseringspolitiska verksamheten bör målsättningen vara dels att skogsindustrin i området baseras på rationella, ekonomiskt bärkraftiga enheter, som kan ge en säker försörjning på längre sikt, dels att Ådalen tillförs sådana företag, som kan bidra till en mera differentierad industriell struktur. Det har sedan länge pågått ett intensivt arbete för att intressera företag för en etablering i Ådalen. De hittills uppnådda resultaten måste betraktas som goda. Under det senaste året har det enskilda näringslivets vilja att aktivt engagera sig i den lokaliseringspolitiska verksamheten dock märkbart mattats. Detta har utan tvivel samband med den allmänna konjunkturutvecklingen, som medfört att företagen intagit en mera avvaktande hållning när det gäller större engagemang. Jag kan därför inte nu uttala mig om när industrietableringar i Ådalen, som tidigare diskuterats, kan komma till stånd. Regeringen följer emellertid dessa frågor uppmärksamt och bevakar även övriga möjligheter till företagsetableringar i Ådalen.

Herr talman! Jag vill framföra mitt tack till inrikesministern för svaret på min interpellation. Frågan om sysselsättning till Ådalen har jag haft möjlighet att varje år sedan jag kom till denna kammare diskutera med antingen inrikesminister Johansson eller något annat statsråd i anslutning till bl.a. interpellationer. Frågan är alltså inte ny och jag tänker i detta sammanhang inte beskriva förhållandena i Ådalen — jag har gjort det vid tidigare tillfällen. Därtill tycks inrikesministern nu ha klart för sig hur svårt sysselsättningsläget är i Ådalen; det framgår klart av svaret. Inrikesministern är dock i dag betydligt mer pessimistisk beträffande frågan om nya industrier till Ådalen än han var då vi den 12 april i fjol diskuterade samma fråga. Jag hade väntat mig ett betydligt positivare svar. Frånsett de åtgärder, som vidtagits av arbetsmarknadsmyndigheterna i form av beredskapsarbeten, har i stort sett ingenting inträffat under det senaste året. Till Kramfors har visserligen kommit en s.k. skyddad verkstad, men det är i stort sett allt. Några friskare tag eller djärvare mål har befolkningen i Ådalen inte märkt. Sysselsättningssvårigheterna i Ådalen daterar sig långt tillbaka i tiden och har egentligen varit aktuella under hela den tid då socialdemokraterna innehaft regeringsmakten. Även under högkonjunkturen med den s.k. fulla sysselsättningen — ja, den överfulla sysselsättningen — och även under den tid då det svenska folket levde i valfrihetens samhälle har dessa förhållanden rått i Ådalen. Inrikesministern skall därför inte förvåna sig över om befolkningen där känner en viss bitterhet. I kramforsområdet har arbetarpartierna haft gemensam majoritet på omkring 80 procent av väljarna — ett av de starkaste fästena i vårt land. I landstinget i Västernorrlands län har SAP sedan 1930-talet haft majoritet — och ändå dessa svåra förhållanden! Det är självklart att folket där med denna stora majoritet för arbetarpartierna väntat sig några betydelsefullare insatser av de styrande som skulle skapa ett större mått av trygghet. I stället har sysselsättningssvårigheterna undan för undan ökat. Vid olika tillfällen har inrikesministern fått uttalanden från fackföreningar i Ådalen med krav på större aktivitet för att skaffa industrier till Ådalen. Då vi senast diskuterade dessa frågor hade samtliga träarbetarfackföreningar i Ådalen sänt ett uttalande till regeringen med krav på verkstadsindustri till detta område, och jag kunde referera till dessa uttalanden under debatten i fjol. I dag vill jag referera ett uttalande som Fackliga centralorganisationen i Kramfors gjorde för kort tid sedan — jag förmodar att det ligger på inrikesministerns bord. Det har följande lydelse: »Kramfors Fackliga centralorganisation kräver nya industrier till Ådalen i stället för de nedlagda. Det utlovades en industri till Frånö, på det industriområde som Kramfors stad och <arbetsmarknadsstyrelsen «satsat pengar på. Området som blev klart under våren 1967 står obebyggt. SCA:s fabriksbygge låter också vänta på sig. Det vore på tiden att SCA säger ifrån hur det skall bli med detta bygge. Utflyttningen fortsätter i rask takt. Ådalens arbetare vill ha klart besked. — Frågan är om förstatligandet av industrin nu vore aktuell. Den privata industrin har misskött sina industrier och sin arbetskraft så länge nu, att tiden borde vara inne för ett ägandebyte där man tänker inte bara på vinsten, utan även på arbetarparten. Man borde vänta sig krafttag för att minska utflyttningen från Ådalen. Man språkar mycket om trygghet men var finns den?

Jag liksom alla i Ådalen beklagar, att inrikesministern i dag inte har gett något svar på frågan om nya industrier till Ådalen, och beklagar att statsrådet Johansson mera talar i allmänna ordalag. Jag kan inte utläsa något positivt i interpellationssvaret då det gäller nya industrier till Ådalen. Frågan om verkstadsindustri går statsrådet helt förbi. Osökt kommer frågan om vad man från regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna i så fall skall orientera sig emot. Skall det i fortsättningen i stort sett endast bli som förut: omskolning, avflyttning, beredskapsarbeten och skyddad verksamhet? Jag vill upprepa de fackliga arbetarnas krav att »Ådalens arbetare vill ha klart besked». Till sist ytterligare en fråga, herr inrikesminister: När kan det av Svenska cellulosabolaget utlovade pappersbruket påbörjas? Det är nu över sju år sedan man lovade sätta i gång det.
Herr talman! Det är ju riktigt, såsom herr Lorentzon nyss sade, att vi har diskuterat problemet Ådalen flera år å rad. Jag vill säga att jag vore utomordentligt glad om jag sluppe göra det igen — inte alls därför att jag tycker att det är otrevligt att diskutera med herr Lorentzon, utan därför att jag innerligt hoppas att vi skall kunna lösa frågan om sysselsättningen och utkomstmöjligheterna för människorna i Ådalen. Om vi lyckades med detta kunde vi nog vara Överens om att lägga ned denna diskussion. Att vi eftersträvar att åstadkomma en lösning finns det ingen anledning att tvivla på, och det har i och för sig inte herr Lorentzon gjort. Han efterlyser dock mera av resultat, och det förstår jag att både han och många som bor i Ådalen gör. Nu kan man naturligtvis säga, såsom herr Lorentzon gör, att när vi diskuterade detta spörsmål i fjol gav jag uttryck för en större optimism än vad jag vågat göra i dag. Jag kunde göra det därför att vi då hade aktuella diskussioner med flera företag som visade ett stort intresse för lokalisering till trakten. Det var närmast frågan om lokaliseringsbeloppens storlek och en del andra praktiska detaljer som återstod innan vi kunde betrakta lokaliseringen såsom klar. Det har emellertid nu inträffat en förändring i konjunkturläget, som gör att vi inte får några positiva resultat, utan företagen drar sig tillbaka och vill avvakta utvecklingen. Vi kan inte heller tvinga dem till en lokalisering. Vi kan inte t.ex. ålägga Cellulosabolaget att handla på ett visst sätt. Efter våra diskussioner har vi sagt: Var så god! Här är det lokaliseringsstöd som vi är beredda att ge. Det stödet har man funnit fullt tillräckligt och tillfredsställande. Vi har varit beredda att medverka till finansieringen även på annat sätt. Det är inte på den punkten som det har rått tvekan. Men det är ju inte obekant för någon här i kammaren att utvecklingen även för ett så stort företag som Cellulosabolaget i det konjunkturläge vi haft har varit starkt negativ och att man därför på företaget iakttar försiktighet. På den direkta fråga som herr Lorentzon ställde i slutet av sitt anförande kan jag inte ge något annat svar än att planeringen pågår, och med hänsyn till en del andra utbyggnader har vi anledning räkna med att det blir ett uppskov. Hur långvarigt det uppskovet blir kan jag inte i dag uttala mig om. Men i den situationen måste vi rikta våra aktiviteter också mot andra håll. Det har vi också gjort. Vi har försökt intressera företag och har i flera fall nästan varit framme vid en uppgörelse, men sedan har det visat sig att det inte varit möjligt att genomföra projekten. Företagen har beslutat om andra dispositioner, om uppskov med expansionen eller om en omlokalisering. Därmed har vi inte nått de positiva resultat som vi önskat. Men ett och annat har ändå tillkommit. I Härnösand — som inte direkt hör till det område som herr Lorentzon representerar men som inte heller ligger så långt avlägset därifrån; staden tillhör ändå samma storregion — har vi efter förhandlingar med det stora amerikanska företaget Great Lake Carbon och Graningeverken nått ett resultat. Jag hoppas att utbyggnaden där nu pågår. Vi har fortfarande diskussioner på gång med olika företag, men i dag vill jag vara litet försiktig. Det är möjligt att en uppgörelse kan träffas inom den närmaste tiden med åtminstone något av dessa företag, men det ville jag inte nämna i mitt interpellationssvar. Jag talar om det nu men vill inte väcka några alltför långtgående förhoppningar, eftersom besvikelsen alltid blir mycket stor om förhandlingarna inte leder till positiva resultat. Tillfredsställelsen blir störst när man ser de praktiska resultaten av det arbete som pågår på detta område. Som jag hade anledning framhålla här i kammaren i går bedömer vi konjunkturläget så att vi nu har passerat botten i en konjunktursvacka och är på väg uppåt. Vi tror och hoppas att detta skall betyda att det blir lättare att diskutera med industrins företrädare, både när det gäller expansionen inom befintliga företag och vissa omlokaliseringar. Jag vill i det avseendet ge uttryck för en försiktig optimism, eftersom vi i några delar av landet har märkt en viss ökning i aktiviteten med möjligheter att diskutera lokaliseringar och företags expansion. Jag vill här slå fast att vi inte har för avsikt att sluta med våra ansträngningar att klara problemen i Ådalen. I den mån vi inte kan förmå privata företag att lokalisera sig dit får vi överväga — eventuellt i samarbete med kooperativa företag — att lokalisera andra företag dit eller undersöka om det föreligger möjligheter att dit förlägga någon statlig verksamhet. En intensifiering av strävandena i det avseendet kommer att göras genom att det statliga utvecklingsbolaget kommer att pröva vilka uppgifter vi kan ägna oss åt. Jag hoppas att det bland de uppslag som där kan komma fram skall finnas möjligheter att påverka lokaliseringen av några företag. Och där står ådalsområdet högt på vår lista. Men även i det fallet måste jag iaktta en viss försiktighet, eftersom jag om en stund kommer att diskutera med en representant för en annan del av landet, där det också finns stora problem, nämligen oskarshamnsområdet. De problemen kan vi inte heller undgå att beakta. Men möjligheterna bör ju finnas att på sikt klara problemen i Ådalen och även i andra områden. Jag förtvivlar inte i det långa loppet — det vill jag gärna säga, herr Lorentzon.

Herr talman! Jag vill endast knyta an till vad inrikesministern nu meddelade, nämligen att om det inte finns andra möjligheter kommer staten — eventuellt i samarbete med kooperativa organisationer o. d. — att söka etablera statliga företag i Ådalen. Det är ju sådana förslag beträffande Ådalen som vi gång på gång framfört, bl.a. i interpellationer, men inrikesministern har tidigare inte velat ge något svar härvidlag. Nu tolkar jag inrikesministerns besked som ett positivt svar på de interpellationer som tidigare har framställts och som ett tillmötesgående av de krav som framförts av Ådalens fackligt organiserade arbetare. Det är alltså ett betydligt bättre och mera positivt svar som Ådalens arbetare i dag får än vad de någonsin tidigare fått. Vi tolkar beskedet på det sättet, herr inrikesminister.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att medverka till att sysselsättningskrisen i oskarshamnsområdet löses. De nuvarande sysselsättningssvårigheterna i oskarshamnsområdet beror främst på nedläggningen av Aktiebolaget Oskarshamns varv. Jag vill därför börja med att redogöra för den utveckling som ledde fram till företagets nedläggning sommaren 1967. Efter att under vintern 1962—1963 ha avskedat cirka 200 personer varslade företaget i juni 1963 om att varvsrörelsen skulle läggas ned. Anledningen var otillräcklig orderingång. Vid varseltillfället sysselsattes ca 1 000 personer i företaget. Nedläggningen avsågs ske hösten 1964. Avvecklingsperioden kunde emellertid förlängas sedan företaget fått nya order. Personalstyrkan reducerades dock successivt dels genom att ett 70 tal personer avskedades och dels genom att den naturliga avgången från företaget inte ersattes. För att möjliggöra fortsatt verksamhet vid företaget beviljades bolaget i slutet av år 1964 en statlig lånegaranti om 7,5 miljoner kr. Verksamheten gavs nu en annan inriktning. Företaget slutade sålunda att bygga fartyg och började i stället tillverka mekaniska verkstadsprodukter. Avsikten var dessutom att i viss utsträckning reparera fartyg. I det med hjälp av den statliga lånegarantin rekonstruerade företaget skulle enligt planerna sysselsättas 350—400 personer. Sysselsättningen kom dock att ligga på en betydligt högre nivå. Den konjunkturdämpning som började göra sig gällande mot slutet av år 1965 medförde nya svårigheter för företaget. Dessa svårigheter tilltog efter hand och i slutet av april 1967 varslade företaget om nedläggning. Vid denna tidpunkt sysselsattes i det närmaste 400 personer i företaget. Större delen av personalen avskedades i slutet av juni 1967. Efter årsskiftet 1967—1968 har inte förekommit någon verksamhet vid företaget. För att kompensera det sysselsättningsbortfall som uppstod i Oskarshamn i samband med att verksamheten vid varvet började trappas ned år 1962 vidtog arbetsmarknadsmyndigheterna en rad åtgärder i syfte att tillföra staden nya arbetstillfällen. Resultatet blev att staden fram till april 1967 tillfördes nära 700 nya arbetstillfällen. Ytterligare arbetstillfällen kan påräknas framöver. Redan nu föreligger från ett par av de företag, som etablerades eller utvidgades i staden under åren 1962—1966, besked om att de kommer att utöka sin personal med sammanlagt cirka 150 man i år. Antalet arbetslösa i Oskarshamn var i mitten av april i år 147 mot 206 vid samma tidpunkt i fjol. Till detta skall läggas att en större industri i staden för några månader sedan införde korttidsarbete för en del av sin personal. Härav berördes i mitten av april 115 personer. En annan större industri i staden varslade för några dagar sedan om nedläggning av verksamheten om ca två år. Detta företag sysselsätter för närvarande 140 personer. Antalet sysselsatta i beredskapsarbete var i mitten av april cirka 300, varav ett 40-tal i industriellt beredskapsarbete. Arbetet med att söka skaffa nya anställningar åt de arbetslösa och åt de i beredskapsarbete placerade bedrivs med stor intensitet av arbetsförmedlingen. Enligt vad jag har inhämtat räknar länsarbetsnämnden med ökad aktivitet inom väsentliga delar av länets industri under de kommande månaderna. Nämnden bedömer därför placeringsmöjligheterna med viss optimism. Interpellanten framhåller att frågan om fortsatt varvsdrift bör övervägas på nytt. På detta vill jag svara att denna fråga har undersökts ingående av arbetsmarknadsstyrelsen och inom inri kesdepartementet både i samband med varslet i april förra året och senare. Med hänsyn till läget i allmänhet för varvsindustrin och andra omständigheter måste emellertid tyvärr konstateras att de förslag om att återuppta varvsrörelsen som hittills lagts fram inte har varit möjliga att realisera. Vi har därför inte kunnat biträda dem. När det gäller åtgärder i övrigt för att stärka sysselsättningsunderlaget i oskarshamnsområdet vet jag att arbetsmarknadsmyndigheterna arbetar intensivt med att söka lokalisera ytterligare industriell verksamhet dit. Jag är angelägen framhålla, att jag kommer att noga pröva varje realistiskt förslag till lokalisering i Oskarshamn som kan komma fram genom detta arbete eller i annan ordning.

Herr talman! Det är inte första gången som vi i andra kammaren talar om oskarshamnsproblemen, och vi kommer sannolikt också att få avhandla dem framöver. Jag hoppas det må vara mig förlåtet om jag nu till att börja med säger några ord, som kanske inte riktigt sammanfaller med interpellantens uppfattning och som kanske kommer mig att framstå som något av en dra bant till inrikesministern. Jag skall därefter framföra några andra funderingar, som väl var den närmaste anledningen till att jag begärde ordet. När vi tidigare talat om dessa frågor har i varje fall jag själv hävdat att det gällt svåra problem. Vi skall inte glömma att Oskarshamn tidigare vid flera tillfällen har kämpat igenom liknande mycket besvärliga konjunkturer. Man har där många gånger varit pressad, och jag tycker att vi också skall komma ihåg att man där i nuvarande läge behöver all den hjälp och allt det stöd man kan få för att klara den kris man nu råkat in i. Men jag vill ändå framhålla att tanken på en fortsatt varvsrörelse i Oskarshamn måste vila på en realistisk bas. Det kan inte vara till hjälp vare sig för kommunen eller för de anställda att vi förhoppningsfullt satsar på en fortsatt varvsrörelse, som senare visar sig vara en felspekulation. Över huvud taget måste den industri som förläggs till Oskarshamn innebära en realistisk satsning, framför allt för de anställdas och för kommunens skull. Jag är långt ifrån säker på att sådana seriösa möjligheter att fortsätta med varvsindustri i Oskarshamn förelegat, att en sådan utveckling skulle ha kunnat accepteras. Däremot tycker jag — för att övergå till några positiva uppslag — att inrikesministern allvarligt skall ta i övervägande möjligheterna att i Oskarshamn skapa en bas för den oljeletning som skall igångsättas i Östersjön. Om det inte föreligger några tekniska hinder, som jag inte känner till, så tycker jag att det skulle vara en god början på hjälpen till Oskarshamn. Den räcker säkerligen inte, eftersom den väl inte skapar tillräckligt många arbetstillfällen, men den är ändå en början.

De är alldeles tillräckligt dåliga som de är, herr inrikesminister.

Jag tror mig veta att det i landstingens regi är en organisation på gång för att få fram en trafikförsörjningsplan, och den måste komma till i samarbete med de centrala ämbetsverk som har hand om trafikfrågorna, d.v.s. SJ, vägverket, sjöfartsstyrelsen och Linjeflyg. Då kan vi få fram en realistisk trafikförsörjningsplan och genomföra den. När den frågan tas upp på riksplanet hoppas jag att vi får det stöd av inrikesministern som vi behöver ha från kanslihuset för att få den planen upprättad och genomförd i praktiken. Men det räcker inte med bra kommunikationer. Självfallet hoppas man i Oskarshamn på att även andra åtgärder vidtages. Men jag tycker ändå att det är litet orättvist när interpellanten skyller alltför mycket på arbetsmarknadsstyrelsen och dess organ, i detta fall länsarbetsnämnden och dess direktör. Han har ändå uträttat ett fantastiskt arbete för att komma till rätta med problemen. Att han inte har lyckats torde knappast vara hans fel enbart. Det är ingalunda lätt att klara problem av detta slag. Men de måste klaras! Annars får vi en kraftig utflyttning av en arbetarstam, som i stor utsträckning har skaffat sig egnahem i Oskarshamn, slagit rot där, trivs där och vill bo och arbeta där. Då bör vi givetvis också försöka med alla medel att skapa de arbetstillfällen som behövs.

Herr talman! Även jag hade för kort tid sedan tillfälle att besöka Oskarshamn för att orientera mig om läget, och jag har också i mitt interpellationssvar försökt att ge en rättvisande beskrivning av vad som där förekommit. Jag kan tillägga att vad som betecknas som den första varvskrisen klarades. Så sent som 1966 hade Oskarshamns stad en positiv befolkningsutveckling med ett nettoöverskott på nära 300. Det visade ju på en aktivitet, en flyttningsrörelse mot Oskarshamn av människor som fann sysselsättning och utkomstmöjligheter. Men så kommer då »den andra krisen», om vi nu skall använda denna terminologi. Den blir djupare och svårare och den inträffar vid en tidpunkt då vi kommer in i en allmän konjunkturnedgång. Självfallet påverkas därvid möjligheterna att ersätta de sysselsättningstillfällen som försvinner med nya genom lokaliseringspolitiska och andra aktiviteter. Låt mig emellertid säga några ord om »den första varvskrisen» och den film som herr Börjesson i Glömminge talade om. Jag har fått uppgift om att den filmen tillkom efter framställning från myndigheter som arbetar på utlandet med information om svenska förhållanden och som ville ha ett material om svensk arbetsmarknadspolitik i praktisk tillämpning, bl.a. för visning i USA. Det var på detta sätt filmen om vad som gjorts i Oskarshamn kom till. Den var rättvisande. Något fel fanns inte i den filmen det var bara det att den var färdig någon gång på våren 1966, om jag inte missminner mig, och så kom då en ny krisutveckling. Skulle man under sådana förhållan den låta bli att skicka över filmen till Amerika? Nej, den visade ju vad som inträffat i fråga om företagsnedläggningar och omlokalisering av företag. Den visade hur människorna gick in i omskolning, hur de fann ny sysselsättning. Allt detta var en korrekt redovisning. Jag skulle vilja instämma med generaldirektör Bertil Olsson och säga att jag hoppas att man skall kunna visa en andra avdelning av denna film, när också de problem som nu är aktuella har lösts. Ty målet måste, som herr Hamrin i Kalmar sade, vara att med gemensamma krafter lösa problemen. Det är många som arbetat i den riktningen, och det finns all anledning att uttala uppskattning av det arbete som lagts ned av länsarbetsnämnden och de kommunala myndigheterna. Jag vill också säga att det inte är dessa instansers fel om inte allt det arbete som lagts ned givit det resultat som man kunde ha önskat. Men en del är ju ändå på väg. Ty vad är det som sker i Oskarshamn? Ja, jag har funnit att det, om jag så får uttrycka mig, pågår en industriell ägarömsning av betydande omfattning. LM Ericsson har övertagit en del av verksamheten i befintligt företag, och även Scania-Vabis har kommit in i bilden. Det intressanta är att i båda dessa företag sker nu en utbyggnad, och de två företagen beräknas under 1968 tillsammans komma att nyrekrytera personal till ett antal av ungefär 150. Andra industrier är också inne i en expansion. Detta är emellertid inte tillräckligt. Vi skall dock inte bibringa människorna den uppfattningen att ingenting sker, att det är ett stillastående och att inga aktiviteter förekommer. Men jag understryker än en gång att vad som sker inte är tillräckligt. Jag förstår också varvsarbetarna, därför att det möjligen är så att de nya industrier som tillkommit inte ger samma förtjänstmöjligheter som den ursprungliga varvsindustrin. Och det är naturligtvis alltid bekymmersamt att gå ned från en etablerad inkomstnivå och få finna sig i att träda in i en verksamhet där förtjänstläget ligger lägre. Det är en helt annan sak om man, som i våra textilorter exempelvis, kan etablera ny verkstadsindustri som — även om de som arbetar inom verkstadsindustrin inte tillhör de högavlönade — erbjuder bättre förtjänstmöjligheter än den tidigare textilindustrin. Därför möter vi inte samma uppskattning av lokaliseringarna i Oskarshamn som i exempelvis Borås och Norrköping. Jag har som sagt full förståelse för detta, men det är sådant som man i vissa sammanhang får finna sig i. Jag kommer tillbaka till frågan om varvsrörelsen. Jag har kanske i det längsta envisats i förhoppningen om att det skulle vara möjligt att finna en lösning på varvskrisen som innebar att en rekonstruktion skulle kunna åstadkommas. Efter de kontakter som jag har haft har jag funnit anledning att offentligt förklara i Oskarshamn att jag inte anser det realistiskt att räkna med en möjlighet till rekonstruktion av varvsrörelsen, utan att andra sysselsättningsåtgärder bör vidtas där. Herr Börjesson i Glömminge säger att han liksom många andra tycker att man inte skall koncentrera all varvsrörelse till Göteborg och Uddevalla. Om det vore så väl, herr Börjesson, att vi bara hade att ösa på nere på västkusten, skulle jag känna en viss glädje över det. Problemet är emellertid inte detta utan om vi kan driva Uddevallavarvet i nuvarande omfattning. Det är möjligt att också andra varv kommer under diskussion. Detta är ingen hemlighet. Därför blir problemet ett annat än att bara överväga hur mycket man skall bygga ut på västkusten eller på östkusten. Det är förutsättningarna för varvs industrin över huvud taget som står under debatt, och bedömningen av dem måste vara realistisk. Det är nödvändigt att ansträngningen inriktas på att söka skapa nya sysselsättningsuppgifter, också i de lokaliteter som är varvsindustrins tidigare. Kalmar verkstäder har lagt över en del av sin sysselsättning dit, bl.a. på grund av de statsbeställningar som har gjorts. Det är tänkbart att denna verksamhet kan utvidgas. Ett 50-tal personer har sysselsatts i dessa arbeten inom varvsområdet, och ytterligare ett 15 eller 25-tal tillkommer. Eventuellt kommer flera beställningar att ge förutsättningar för en ännu mer utvidgad verksamhet: Om någon har talat med herr Börjesson i Glömminge om ett statligt företag, har jag ingen kännedom om vad vederbörande åsyftar; jag betvivlar självfallet inte uppgifterna. Jag tror mig veta att man har skrivit till statliga myndigheter om oljeletningen och om basorganisationen, som herr Hamrin i Kalmar talade om. Det är möjligt att den person som herr Börjesson hade i åtanke räknade med detta projekt, men det vågar jag inte ha någon mening om. Här är det fråga om en statlig verksamhet i samarbete med en del privata och kooperativa företag. Jag skulle vilja ge uttryck för den meningen att i den mån vi har statliga företag att lokalisera, bör det vara möjligt att söka rikta lokaliseringen också mot oskarshamnsområdet. Min bedömning av Oskarshamns förutsättningar är att stadens läge är gynnsamt, att där finns en god service och att tillskapandet av det nya atomreaktorverket, som blir färdigt år 1969 eller 1970, kommer att vara en tillgång för området. Det har vi redan märkt i de diskussioner som förekommer på västkusten om byggande av en reaktor i Ringhals vid Väröbacka. På västkusten har redan en efterfrågan uppstått från industrier utanför de hittills nämnda kretsarna. Atomreaktorverket anses i sig vara en lokaliseringsfaktor; man vill ligga i närheten av energikällan. Vad säger att inte detta kommer att inträffa på östkusten? Vi har under alla omständigheter den uppfattningen att det bör vara möjligt och att det bör påverka regionen gynnsamt. Ur samhällelig synpunkt är det angeläget att ge stöd åt Oskarshamn så att orten och regionen kan erbjuda sysselsättningsmöjligheter och fullgod service. Avståndet mellan Kalmar och Västervik är alldeles för stort; det kan inte accepteras ur samhällelig planeringssynpunkt. Ansträngningarna måste därför intensifieras för att klara problemen i Oskarshamn. Herr Börjesson i Glömminge ställde sig litet undrande till de arbetslöshetssiffror som jag redovisat. De är alldeles korrekta. Herr Börjesson i Glömminge har tydligen inte uppmärksammat att jag i mitt svar också har sagt att vid samma tidpunkt 300 personer var sysselsatta med beredskapsarbeten. Jag kan komplettera mitt svar med att säga att vid samma tidpunkt deltog 125 personer i arbetsmarknadsutbildning. Om herr Börjesson räknar antalet nedlagda sysselsättningstillfällen i den egentliga industrin skall han nog finna att mina siffror stämmer med verkligheten. Det är viktiga beredskapsarbeten som pågår och det är viktigt med utbildning, men det är lika viktigt för att inte säga viktigare att vi kan skapa varaktig sysselsättning för de människor som blivit friställda.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge tycker tydligen att det är mera intressant att resonera om den av AMS inspelade filmen och om de uttalanden, som gjordes under 1966 års valrörelse. Jag frågar herr Börjesson i Glömminge: Var det något fel i statsministerns artikel? Den baserade sig på fakta, nämligen på utvecklingen till den tidpunkt som man då kunde blicka fram till. Svårigheterna inträffade först därefter och ökade framför allt från april månad 1967 för att sedan växa i omfattning under det året. Det var ingen som räknade med detta vid den tidpunkt när filmen spelades in eller när tidningsartikeln skrevs. Staten hade räknat med att lämna ett bistånd på 7,5 miljoner kronor i form av en kreditgaranti till ett företag, som övertog verksamheten, mot en utfästelse att driften skulle genomföras i en omfattning som gav 300—400 personer sysselsättning. Företagets möjligheter var dock inte tillräckliga. Det var fråga om ett privat företag. Jag har ingen anledning att klandra företaget, jag gör bara detta konstaterande. Låt mig ge en blixtbelysning av hur en sådan situation kan uppstå. Det är alldeles riktigt, såsom herr Börjesson i Glömminge sade, att jag befann mig i Oskarshamn samma dag som Bolidenbolaget lämnade sitt varsel till ungefär 140 anställda vid kopparverket. Företaget lämnade samtidigt en redovisning av skälen till den aviserade nedläggningen. Bakgrunden till åtgärden var i korthet att man såg sig nödsakad att koncentrera sin produktion till Hälsingborg. Man skulle bygga ut en produktion av speciella varor med en kapacitet av — om jag inte missminner mig — 250 000 ton. Kopparverket i Oskarshamn hade en långt mindre kapacitet och innebar därför ett olönsamt alternativ. Man konstaterade detta inom företaget och menade att man inte kunde fortsätta en olönsam drift. Man kunde vinna större ekonomiska fördelar genom den koncentration som man hade bestämt sig för. Företaget meddelade alltså att 140 personer skulle bli friställda fram till år 1970. Bolaget skulle uppenbarligen erbjuda åtskilliga av de anställda i Oskarshamn arbete i de nya fabrikerna i Hälsingborg. Hur många som ommer att flytta vet jag inte, men jag skulle tro att ett betydande antal inte vill göra det. I den situation som då förelåg var det inte företagets uppgift att bära ansvaret för dem som blev friställda utan detta överlät man på samhället. Stat och kommun fick ta på sig uppgiften att försöka klara problemen för de människor som blev friställda, antingen genom att hjälpa dem till nya jobb på annat håll genom omskolning eller genom att försöka lokalisera företag till Oskarshamn vilka erbjuder de friställda nya arbetsmöjligheter. Det är ju så vi upplever problemen på många håll i vårt land. Det intressanta är att det i huvudsak är mot samhället, staten, regeringen samt arbetsmarknadsoch länsmyndigheterna som man riktar sina kritiska anmärkningar, men man glömmer bort företagen som står bakom besluten. Jag vill inte klandra detta. Vi får finna oss i dessa koncentrationer. Men då skall vi också göra klart för oss varför de har tillkommit och verkningarna av de beslut företagen fattar. Vid det tillfälle jag här talat om mötte jag företrädare för Bolidenbolaget och gav då uttryck för den meningen att det under alla omständigheter är bra att man meddelar besked i så god tid som möjligt. Omläggningen skall ske fram till 1970, och det ger rådrum för myndigheterna vid handläggningen av dessa problem. Många gånger lämnas inte besked förrän bara två å tre månader återstår och i vissa fall ännu kortare tid. Det ställer samhället inför i det närmaste orimliga uppgifter. Här behövs det naturligtvis en bättre samordning mellan samhälle och näringsliv. Vi hoppas också att kunna etablera ett sådant samarbete. Herr talman! Jag skall nu inte gå in på dessa vidlyftiga problem närmare, men eftersom herr Börjesson i Glömminge nämnde kopparverkets besked har jag här velat beskriva vad jag fick uppleva, ty det är på något sätt hela händelseutvecklingen i ett nötskal på många håll i vårt land.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag vill redovisa resultaten av omskolningsverksamheten i följande avseenden, nämligen antalet personer under omskolning vid ett visst bestämt tillfälle, åldersfördelningen för dessa, antalet personer i resp. åldersgrupp som fått arbete i avsett yrke omedelbart efter omskolningen samt anställningens längd. Vidare önskar herr Gustavsson att jag skall lämna min egen bedömning av omskolningsverksamhetens resultat. soner i arbetsmarknadsutbildning avser läget i mitten av april i år. Elevantalet uppgick då till cirka 35 000 personer, vilket är den högsta nivån hittills för verksamheten. Som jämförelse kan nämnas att antalet personer under utbildning i april 1967 var cirka 26 000. Den senaste uppgiften om åldersfördelningen bland eleverna härrör från oktober 1967, då 20,7 7o av eleverna var under 21 år, 21,5 Jo 21—24 år, 25,8 /o 25—34 år, 18,1 7o 35—44 år samt 13,9 Zo 45 år och äldre. De metoder som hittills tillämpats i det löpande statistikarbetet har inte möjliggjort kontinuerlig och långtgående uppföljning av verksamhetens resultat i de avseenden herr Gustavsson efterfrågat. Från och med den 1 januari i år sker emellertid en väsentligt utökad uppgiftsrapportering om personer som beviljas arbetsmarknadsutbildning, och datatekniken har börjat utnyttjas som hjälpmedel. Dessa förhbållanden bör kunna möjliggöra en väsentligt bättre och mera ingående kontinuerlig uppföljning av statistiken över arbetsmarknadsutbildningen i fortsättningen. I avvaktan härpå är det bara möjligt att redovisa de särskilda undersökningar som har företagits vid olika tillfällen. | Den senaste undersökningen gjordes i oktober 1967. Avsikten var att få fram uppgifter i vad mån eleverna ännu viss tid efter avslutad arbetsmarknadsutbildning var arbetslösa. Undersökningen omfattade dem som avslutat arbetsmarknadsutbildning under andra kvartalet 1967, totalt cirka 15 009 elever, och gällde hur många av dessa som var anmälda som arbetslösa en viss dag i oktober 1967, alltså cirka 3—6 månader efter utbildningens avslutande. Det visade sig att.totait 050 av de cirka 15000 eleverna då var anmälda som arbetslösa, d.v.s. ungefär 4 Zo av samtliga. Härav var 72 personer över 50 år. nadsstyrelsen tidigare gjort beträffande resultaten av utbildningsverksamheten har i stort sett gett samma positiva bild. Den övervägande delen av eleverna har fått anställning relativt kort tid efter utbildningens slut och större delen av dem har fått anställning i utbildningsyrket. Interpellanten synes förutsätta att arbetsmarknadsutbildningen alltid måste avse omskolning till ett nytt yrke. Så är ingalunda fallet. En betydande del av verksamheten gäller vidareutbildningskurser av olika slag som avser att öka elevernas möjligheter att hävda sig inom sitt eget yrke. Benämningen omskolning som en sammanfattning för de olika formerna av arbetsmarknadsutbildning är därför oegentlig. Herr Gustavsson har avslutningsvis frågat om min bedömning av utbildningsverksamhetens resultat. Jag har i olika sammanhang haft anledning att uttala att jag ser arbetsmarknadsutbildningen som ett av de väsentligaste inslagen i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. De uppgifter jag har återgett i det föregående om resultaten av verksamheten stöder min uppfattning om arbetsmarknadsutbildningens värde. Utbildningen är en följdriktig åtgärd med hänsyn till strukturomvandlingen, och den underlättar och ger rådrum för den enskilde som drabbas av omställningens besvärligheter.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till inrikesministern för svaret. Innan jag kommenterar det sakliga innehållet vill jag, med anledning av den polemiska udd som jag tycker finns i slutet på svaret, göra ett klarläggande för att inga missförstånd skall uppstå. Jag vill betona att jag anser att arbetsmarknadsutbildningen måste äga rum och att den särskilt i en konjunktur som den nuvarande är av utomordentligt stor betydelse. Vi har ju i stor enighet fattat beslut om betydande ökningar av anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och då är det naturligt att vi också får en noggrann redovisning av resultaten av den verksamhet som vi beviljar pengar till. Jag måste säga att svaret inte ger något besked när det gäller vissa delar av de områden som min interpellation avser. När verksamheten är så intensiv och när vi anslår så mycket pengar till den vill vi också veta litet om effekterna. Det är en sådan redovisning som min interpellation syftade till. De uppgifter om åldersfördelningen bland eleverna i arbetsmarknadsutbildning i oktober 1967 som lämnas i svaret finner jag något märkliga. Jag betvivlar i och för sig inte uppgifternas riktighet, men enligt dessa uppgifter var 42,2 procent av eleverna under 24 år, medan 13,9 procent var 45 år och äldre. Jag är förvånad över detta, ty de som tillhör gruppen 45 år och äldre gick väl i regel ut på arbetsmarknaden utan någon yrkesutbildning, och det är många gånger den gruppen som får det besvärligt vid nedläggningar och permitteringar. Med min interpellation ville jag vidare få till stånd en uppföljning av omskolningsverksamheten vid ett visst tillfälle. Det går ju då inte att som utgångspunkt ta situationen vid en alltför näraliggande tidpunkt. Inrikesministern erkänner de bristande möjligheterna att följa upp omskolningen, men statsrådet reagerar tydligen mot min användning av begreppet omskolning. Det är emellertid inte jag som myntat detta ord, utan ursprunget är väl att söka betydligt närmare statsrådet. Jag håller med om att exempelvis vidareutbildning inte är omskolning i denna bemärkelse utan innebär utbildning i ett yrke som man redan har. Det vore angeläget att få veta hur stor del av dem som varit föremål för denna form av utbildning som fått anställning i det yrke för vilket de utbildats. Det är också viktigt att få veta hur länge dessa anställningar varat. Då arbetsmarknadsutbildningen ofta förutsätter flyttning till annan del av landet, såväl för att erhålla utbildning som för att erhålla arbete, kan det även vara intressant att få veta hur stor del av dem som flyttar som stannar på den nya platsen och hur många som flyttar tillbaka. Det är siffror rörande dessa förhållanden som det enligt min mening vore värdefullt att ha tillgång till. Det borde vara värdefullt även för inrikesministern vid bedömningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag menar, att skall man kunna göra en riktig avvägning av utbildningsverksamheten i förhållande till andra åtgärder, t.ex. de lokaliseringspolitiska insatserna, måste man känna till resultatet av verksamheten. Jag hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid verkligen får ett bättre material ur vilket vi kan avläsa effekterna.
Herr talman! Jag har inte vetat att herr Gustavsson i Alvesta var så känslig att han i nästan varje mening som jag använde såg något slags angrepp mot honom. Det var sannerligen inte min avsikt. Det fanns ingen polemisk udd i mitt uttalande. Jag ville bara klarlägga min uppfattning om omskolningen och dess resultat. Och det hade ju herr Gustavsson efterfrågat. Beträffande mitt uttalande att uttrycket »omskolning» är oegentligt, vände jag mig inte mot herr Gustavsson. Jag bara gjorde det konstaterandet. Det får väl bli en av de uppgifter som vi får ta på oss i kanslihuset eller i arbetsmarknadsverket att finna ett mera adekvat uttryck för den verksamhet som här pågår. Därför kan det väl inte råda några större bekymmer med dessa två saker. Beträffande åldersfördelningen i undersökningen är det givet att man kan uttrycka en viss förvåning över att det är så mycket som cirka 14 procent som är över 45 år. Men är det så förfärligt märkvärdigt? Det är alldeles riktigt som herr Gustavsson säger att det är många äldre som drabbas av friställningens och arbetslöshetens svårigheter. Men om de är 45 år eller 50 år har de bakom sig en 30-årig verksamhet i ett arbete som gett dem en yrkeskunskap och som gör att de inte är så benägna att omskola sig. Det finns ett mer eller mindre omfattande motstånd i dessa åldersgrupper. Det är enligt min uppfattning i och för sig rimligt. Vi har ju också i morgon att diskutera speciella åtgärder för den arbetskraft som är över 60 år och i viss mån även för dem som är över 55. I övrigt råder det inga delade meningar mellan herr Gustavsson och mig om att vi behöver mer undersökningar för att få kunskap om effekterna av den verksamhet som pågår. Som jag meddelat i svaret har en väsentlig aktivitet i detta avseende pågått från den 1 januari 1968. Jag skulle kunna tillägga att vi i dessa dagar kommer att fatta ytterligare beslut om medelsanvisning för att intensifiera detta undersökningsarbete. Jag hoppas att vi då också skall få fram det resultat som herr Gustavsson efterlyser.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag avser att ta några initiativ till lagstiftning vad det gäller permitteringslön och avgångsvederlag. Sedan år 1964 finns det som interpellanten anför avtal mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen om permitteringslön och avgångsbidrag. Avtalet har alltså ännu endast varit i kraft relativt kort tid. Det är under dessa förhållanden i och för sig förklarligt att en del problem uppstår vid tillämpningen av avtalet och att det framförs krav på förbättringar. Inom LO har man tillsatt ett par arbetsgrupper som nu studerar avtalet inför de kommande löneförhandlingarna. Även inom tjänstemannaorganisationerna är frågan uppmärksammad. Regeringen har ingen önskan att reglera sådana förhållanden mellan de avtalsslutande = arbetsmarknadsparterna som dessa själva anser sig kunna lösa på tillfredsställande sätt avtalsvägen. Ingendera av parterna på arbetsmarknaden har hittills framfört några Önskemål om att frågan om permitteringslön och avgångsbidrag skall bli föremål för lagstiftningsåtgärder. Under dessa omständigheter har regeringen inte f.n. anledning att ta något initiativ till sådana åtgärder.

Herr talman! Först vill jag tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Jag framställde den bl.a. därför att det har diskuterats mycket bland löntagarna att man måste finna stora och nya grepp när det gäller de förestående avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Anledningen till att frågan kom att gälla just permitteringslön och avgångsvederlag är att det finns stora problem. Nu gällande avtal har varit i kraft relativt kort tid — vilket inrikesministern också sade i svaret — men tyvärr har trots detta alldeles för många arbetstagare ställts utanför rättigheter som de självfallet borde ha. Jag anser för min del att det är bra att löntagarorganisationerna nu studerar detta avtal inför förhandlingarna för att försöka få till stånd förbättringar. Nu säger inrikesministern att regeringen inte har någon önskan att reglera vad de avtalsslutande parterna själva anser sig kunna lösa tillfredsställande på avtalsvägen. LO-ordföranden Arne Geijer har under innevarande månad uttalat sin missbelåtenhet med de gällande bestämmelserna i fråga om avgångsvederlag och permitteringslön och sagt, att de resultat som nu nås av de arbetsgrupper inom LO som sysslar med att åstadkomma förbättringar skall presenteras inför Svenska arbetsgivareföreningen i höst. Det är givetvis inget fel i det. Men den förestående avtalsrörelsen blir säkerligen inte den lättaste match som utkämpats mellan arbetsmarknadens parter. Jag har därför funnit det naturligt att anta att den socialdemokratiska regering vi har i Sverige också skulle kunna tänka sig att på något sätt ta initiativ för att finna några nya stora grepp som det har talats om. Dessutom, herr talman, tror jag att om förberedelser och undersökningar för en eventuell lagstiftning på detta område företogs från regeringens sida, skulle enbart detta säkerligen få arbetsgivarna att tolka gällande bestämmelser på ett betydligt generösare sätt. Det skulle kanske dessutom gå lättare att förhandla med dem på denna punkt i höst. Sedan vill jag tillägga att jag inte är alldeles ensam om att ha tankar om lagstiftning på detta område i huvudet. Faktiskt har den socialdemokratiska partistyrelsen satt precis samma propå på pränt i motionshäftet inför partiets extrakongress i höstas. Där står det att om någon förändring beträffande avgångsvederlag och <permitteringslön skall ske och detta står i samklang med önskemål från arbetstagarnas organisationer, så synes i så fall i första hand en offentlig utredning böra komma till stånd med uppdrag att klargöra förutsättningarna för en lagstiftning på området. Om man följer fackförbundspressen här i Sverige kan man faktiskt inte undgå att få reda på att det där från alla håll uttrycks starka önskemål om en lagstiftning. Dessa önskemål framförs ännu inte från några förbund men från grupper och från enskilda fackföreningsmedlemmar — tills vidare. I ett tal på den förut nämnda extrakongressen sade inrikesministern dessutom att det klart skall sägas ifrån att om inte frågan finner en rimlig lösning genom överenskommelse avtalsvägen, så bör lagstiftning övervägas. Jag förstår nu av inrikesministerns svar att regeringen i varje fall inte för närvarande anser sig ha anledning att ta något initiativ till åtgärder eller förberedelser till lagstiftning. Man vill alltså tills vidare söka nå erforderliga förbättringar avtalsvägen.

Jag anser att man redan nu skall ha klart för sig att detta problem också kan bli löst genom en lagstiftning.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat om jag kan ge klart besked om den fortsatta handläggningen av länsindelningsfrågan. Han har också frågat hur den framtida handläggningen av länsindelningsutredningens, länsförvaltningsutredningens och länsdemokratiutredningens förslag kommer att ske samt huruvida det är meningen att proposition om länsförvaltningen skall föreläggas riksdagen innan länsdemokratiutredningen remissbehandlats. När det gäller länsindelningsfrågan har regeringen redan förklarat, att någon allmän reform inte kommer att föreslås. Åtskilliga remissinstanser tycks också ha utgått från detta i sina yttranden. En hel del mindre justeringar av nuvarande länsgränser föreslås emellertid och särskilt gäller det sådana fall där ett kommunblock nu består av områden från flera län. Senast i samband med kommunsammanläggningen måste länsgränsen då ändras. I flera fall är ändringar redan genomförda av den anledningen. Regeringen har för avsikt att nu ta upp behovet av sådana mindre gränsjusteringar till en samlad bedömning med sikte på att om möj ligt få ändringarna genomförda den 1 januari 1971. De frågor herr Krönmark i övrigt ställer har vid flera tillfällen behandlats i denna kammare. Jag vill bl.a. hänvisa till det svar på en enkel fråga av herr Hamrin i Kalmar som lämnades den 14 december 1967 och där följande sades: »Det är uppenbart att det slutliga ställningstagandet till de olika utredningsförslagen om länsorganisationen måste ske i ett sammanhang. Även remissinstanserna kommer att få möjlighet att göra en samordnad bedömning, eftersom det förutskickats att dessa vid behandlingen av länsdemokratiutredningens kommande betänkande skall kunna återkomma till de andra utredningsförslagen och lägga till de synpunkter på dem som bedömningen av länsdemokratiutredningens förslag kan ge anledning till. Avsikten med denna uppdelning av remissförfarandet är att de mera långsiktiga överväganden som länsdemokratifrågan innefattar inte skall behöva fördröja sådana ändringar i länsorganisationen som det anses föreligga ett akut behov av. Å andra sidan får inte dessa ändringar utformas så, att de föregriper en prövning av samma frågor i det vidare perspektiv, som kan föranledas av länsdemokratiutredningens förslag.» De riktlinjer för den fortsatta handläggningen som angavs i detta uttalande gäller alltjämt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Som framgår av svaret var interpellationen preciserad i tre frågor. Den första fråga jag ville ha ett klart besked om rörde den framtida handläggningen av länsindelningen. Det anser jag vara en mycket väsentlig fråga. Där förklarar statsrådet »att någon allmän reform inte kommer att föreslås». Jag är i och för sig tillfredsställd med det beskedet men skulle önska en viss precisering. I vissa områden här i landet råder det nämligen alltjämt en viss oklarhet i det sammanhanget. Det besked som regeringen givit har så att säga varit en lya med flera utgångar. Regeringen har i dag närmast gjort den bedömningen att det är politiskt omöjligt att genomföra en stor länsreform, eftersom det ute i bygderna finns ett alldeles för kraftigt motstånd däremot. Men principiellt tycks regeringen inte ha tagit avstånd från tanken på en reform, vilket jag för min del redan nu är beredd att göra. Jag tror nämligen inte att det ur effektivitetssynpunkt finns några större vinster att hämta i en sådan reform. Det finns här i landet vissa län, som tidigare har varit i farozonen. Antingen skulle länet helt uppgå i ett annat län, eller också — vilket är fallet i det län jag känner bäst till — skulle det delas på två län. Jag har nära nog daglig kontakt med den lokala opinionen. Man fruktar fortfarande att sådana åtgärder skall bli aktualiserade någon gång i framtiden. Jag tycker därför att det skulle vara värdefullt om kommunikationsministern nu ville redovisa sin principiella inställning i dessa frågor. Man kan å andra sidan konstatera att det fortfarande finns vissa »storlänsimperialister» i vårt land, vilka tydligen hoppas på att utvecklingen skall gå i riktning mot en stor länsindelningsreform, och det vore även med hänsyn till detta av stort värde om ett klarläggande kunde göras. Beträffande min andra fråga, om den framtida handläggningen av de tre länsutredningarna, uttalas det att remissinstanserna skall få tillfälle att göra en samlad bedömning i samband med remissbehandlingen av länsdemokratiutredningen. I vissa fall blir det alltså i praktiken två remissomgångar. Det kan ju ur praktisk synpunkt anses vara ett tvivelaktigt tillvägagångssätt, men jag vill inte kritisera statsrådet för detta, eftersom det tekniskt är den enda framkomliga vägen. Emellertid skall tydligen enligt vad som uttalas i svaret vissa delförslag beträffande länsindelningen framläggas. I min tredje fråga undrar jag om statsrådet avser att lägga fram proposition om länsförvaltningen innan länsdemokratiutredningen har remissbehandlats. Det är ganska svårt att av interpellationssvaret utläsa något besked på denna punkt. Det meddelas att inga sådana förändringar skall genomföras som kan komma att strida mot de förslag vilka eventuellt kommer att framläggas av länsdemokratiutredningen. Man undrar då vad som kan göras. De mest akuta behoven föreligger enligt vad jag kan förstå på planeringssidan, och det torde vara en av de väsentligaste frågorna för länsdemokratiutredningen att avgöra var länsplaneringen skall ligga: hos de statliga regionala instanserna eller hos landstingen. Det torde därför vara olämpligt att göra några större förändringar inom nuvarande länsförvaltning innan klara besked härvidlag har givits. Att i dag inrätta särskilda planeringsavdelningar inom länsstyrelserna för att sedan om ett eller annat år eventuellt stå i den situationen att planeringsfrågorna skall överföras på landstingen förefaller ganska orationellt. Jag har givetvis inte tagit ställning till detta problem, men det kan ju uppkomma. Som jag ser det finns det ingen anledning att genomföra några direkta reformer inom länsförvaltningen förrän länsdemokratiutredningen är färdig. Det skulle vara intressant att få veta vid vilken tidpunkt statsrådet förmodar att länsdemokratiutredningen kommer att vara klar och när statsrådet kan tänka sig att i bästa fall framlägga en proposition om dessa problem i hela deras vidd. Med det anförda, herr talman, ber jag än en gång att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Herr Krönmark försökte framställa saken så att regeringen skulle ha skjutit upp sitt ställningstagande därför att det skulle vara politiskt omöjligt att för dagen genomföra en sådan reform som angivits av länsindelningsutredningen. Jag vill på denna punkt direkt deklarera, att den ståndpunkt som vi tidigt gav uttryck åt uteslutande är sakligt underbyggd. Regeringen har alltså på uteslutande sakliga grunder kommit fram till att det inte ned ledning av det förslag som nu föreigger finns möjlighet att genomföra en genomgripande reform. De arbetsuppgifter som länsstyrelserna har sönderfaller dels i serviceuppgifter i förhållande till allmänheten, dels i planeringsuppgifter. Det är klart att när det gäller de mera servicebetonade uppgifterna — om jag får använda det uttrycket — så skulle vi i och för sig inte vara särskilt betjänta av större enheter än de som för närvarande finns. Större enheter skulle ju kunna innebära större avstånd mellan å ena sidan länsstyrelsen och å andra sidan de medborgare som är beroende av de tjänster som länsstyrelsen skall ge. Vad planeringsuppgifterna beträffar kan man ur länsindelningsutredningens förslag läsa ut att även efter en länsindelning enligt de linjer som utredningen tänkt sig skulle det återstå en rad uppgifter som måste lösas över länsgränserna.

Här kommer också ett nytt motiv in i bilden som gör det naturligt för oss att vänta med att ta definitiv ståndpunkt till en rad av dessa stora frågor. Vi har nu tillsatt en utredning som skall se över hela vår byggnadslagstiftning. Även den utredningen kommer utan tvivel att föreslå åtgärder som återverkar på den ordning för planeringen som vi skall ha i framtiden, inte minst på det regionala planet. Därför bör denna utredning få slutföra sitt arbete innan vi ger oss in på en närmare bedömning av under vilka former exempelvis länsförvaltningen skall arbeta. När det gäller länsdemokratiutredningens betänkande — som vi bör kunna hysa förhoppningar om skall framläggas till hösten — vet vi att det blir ett principförslag.

Detta har alltså varit de starka sakliga motiv — jag betonar det — som givit regeringen anledning att föreslå den handläggning av frågan som jag redovisat. — Då frågar herr Krönmark: Men är det inte så att man dessutom umgås med tanken att redan nu göra vissa justeringar i själva länsförvaltningens organisation och kunde inte detta tänkas vara olämpligt mot bakgrund av att man i så fall skulle riskera att föregripa de åtgärder som länsdemokratiutredningen kommer att föreslå? Ja, vi har sagt oss att inom ramen för den nuvarande statliga länsförvaltningen finns det ändå brister som skulle kunna undanröjas, så att det blev möjligt för oss att effektivisera samhällsplaneringen under den tid vi väntar på att få möjlighet att ta definitiv ställning till de mera långsiktiga utredningarna. Jag för min del anser att vi i dagens samhälle inte har råd att avstå från något som kan innebära förbättringar av formerna för samhällsverksamheten. Därför menar jag att vi, med ledning av de remissyttranden vi fått in och för närvarande håller på att bearbeta, skall sikta till att kunna framlägga en proposition våren 1969. Den skulle kunna tänkas innehålla de begränsade förändringar i länsförvaltningens nuvarande organisation som man kan ha anledning att föreslå. Förändringarna skall dock inte vara av den karaktären att de föregriper möjligheten att förutsättningslöst diskutera hela frågan den dag när vi har alla utredningar på bordet. När en sådan proposition kommer på riksdagens bord, blir det tillfälle för herr Krönmark och kammarens övriga ledamöter att närmare bedöma de förslag till ändringar i länsförvaltningen som kan komma att föreligga.

Herr talman! Jag tolkar statsrådets anförande så att han har givit en klar mening till känna, nämligen att det låg sakliga motiv bakom regeringens inställ ning till länsreformen. Det rör sig alltså inte om en förhalning på grund av att frågan är en aning politiskt infekterad i nuläget. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Vi har alltså precis samma uppfattning härvidlag. Vi kan nu avföra den frågan ur denna diskussion, och det anser jag vara mycket lyckligt. Jag tycker nämligen att dessa frågor är besvärliga, men även mycket väsentliga. De tjänar mycket på att hela problemet avdramatiseras, vilket blir fallet när de lokalpatriotiska känslorna kan skyfflas åt sidan. Jag hälsar alltså statsrådets besked med stor tillfredsställelse. Statsrådets senaste inlägg visar att det tydligen tar avsevärd tid innan vi kan få en samlande lösning. Jag delar hans uppfattning att det kanske finns skäl att vänta exempelvis på översynen av byggnadslagstiftningen. Det torde väl innebära att slutgiltig ställning till dessa problem kan tas allra tidigast i början av 1970-talet. I det läget är det rätt naturligt att dessa sektorer av samhällslivet inte kan lämnas helt åt sidan, utan att vissa delreformer måste genomföras. Jag hade tidigare, liksom många andra, tänkt mig att en proposition i fråga om länsdemokratiutredningens förslag ganska snart skulle läggas fram. I så fall hade det, enligt mitt sätt att se, varit olämpligt att nu gripa in i organisationen. Men med hänsyn till statsrådets besked att ett dylikt ställningstagande kommer att skjutas avsevärt på framtiden är det givetvis, även ur min synpunkt, acceptabelt att de nödvändiga rationaliseringarna och effektiviseringarna görs. En annan fråga som måste bedömas i detta sammanhang är hur lösningen av dessa problem kommer att inverka på primärkommunerna. Även den frågan är väsentlig och kanske av den naturen att ytterligare utredning krävs. Jag tackar för de preciseringar som gjorts och vill bara säga att jag i stort sett kan instämma i statsrådets synpunkter.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat inrikesministern om han vill redogöra för åtgärder från regeringens sida i syfte att hindra att uppenbara felinvesteringar kommer till stånd som en följd av att kommuner erbjuder företag varjehanda förmåner för att dessa skall etablera sig på orten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Kommunerna har självbestämmanderätt inom ramen för sin kompetens. Huruvida viss kommunal åtgärd faller inom kompetensen eller inte avgörs efter rättslig prövning som kommer till stånd på besvär av kommunmedlem över kommunens beslut.
Genom statsmakternas beslut år 1964 om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik har slagits fast att det är ett riksintresse och därför väsentligen en statlig uppgift att verka för den från samhällssynpunkt lämpligaste lokaliseringen av näringslivet.
Genom statsmakternas beslut år 1964 om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik har slagits fast att det är ett riksintresse och därför väsentligen en statlig uppgift att verka för den från samhällssynpunkt lämpligaste lokaliseringen av näringslivet. I samband med 1964 års beslut uttalade statsmakterna att kommunala subventioner som syftar till att påverka enskilda företags 1okalisering och utvidgning inte borde förekomma.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
Samtidigt förutsattes att en utredning om gränserna för kommunernas kompetens härvidlag skulle komma till stånd. Utredningen anförtroddes kommunalrättskommittén, som år 1965 fick i uppdrag att göra en översyn av den kom munala kompetensen över huvud taget. Enligt direktiven bör kommittén bl.a. söka skapa ett regelsystem som hindrar att kommunala subventioner lämnas i syfte att påverka enskilda företags 1okalisering och utvidgning.
Enligt direktiven bör kommittén bl.a. söka skapa ett regelsystem som hindrar att kommunala subventioner lämnas i syfte att påverka enskilda företags 1okalisering och utvidgning.
Statsmakterna har sålunda tagit principiell ståndpunkt i fråga om kommunala åtgärder i lokaliseringspolitiskt syfte. I den mån missförhållanden förekommer på området måste dessa angripas i första hand genom lagstiftningsåtgärder. Först sedan kommunalrättskommittén lagt fram förslag bör sådana åtgärder övervägas. Kommunalrättskommitten — som jämsides med kompetensfrågan också arbetar med andra utredningsuppdrag, av vilka flera redan redovisats — lämnade i oktober 1967 ett delbetänkande om den kommunala kompetensen inom turistnäringen. Kommittén arbetar f.n. med återstående kompetensfrågor, varvid frågan om kommunalt stöd åt näringslivet i övrigt intar en central plats. Frågorna är emellertid komplicerade och utredningsarbetet är uppenbarligen tidskrävande.
Kommittén arbetar f. n. med återstående kompetensfrågor varvid frågan om kommunalt stöd åt näringslivet i övrigt intar en central plats. Frågorna är emellertid komplicerade och utredningsarbetet är uppenbarligen tidskrävande. Det går därför inte att f. n. göra något bestämt uttalande om när förslag från kommittén kan väntas.
Det går därför inte att i dag göra något bestämt uttalande om när förslag från kommittén kan väntas.

Herr talman! Herr Nordgren frågade efter min åsikt om osund konkurrens mellan kommunerna om företag. Det svar jag lämnat har gett uttryck för min uppfattning. Självfallet anser jag det vara oriktigt att förfara på det sättet, och dessutom är det lagstridigt att genom subventioner till enskilda underlätta för dem att förlägga sin verksamhet till en bestämd ort. Beträffande prioriteringen inom utredningen vill jag säga, att frågan om den kommunala kompetensen i dessa avseenden har den allra högsta prioritet inom kommunalrättskommittén just nu. Det förhåller sig inte så, att kommunalrättskommittén låter vissa andra uppgifter, som den har att syssla med, fördröja ansträngningarna att lösa problemet, utan svårigheten att komma till rätta med problemet beror på uppdragets art. Jag tror att jag utan vidare kan säga att denna uppgift är så besvärande, att vi av detta skäl förmodligen måste vänta ännu någon tid, innan vi kan emotse ett förslag.

Herr talman! Jag hade för endast några dagar sedan tillfälle att här i kammaren rätt utförligt uppehålla mig vid arbetsmarknadspolitiken, konjunkturläget, sysselsättningen m.m., och jag har därför inget behov av att i dag lik som för att åstadkomma en bakgrund till de förslag vi nu behandlar gå in på dessa problem. Den reform som kammaren nu har att ta ställning till med anledning av statsutskottets utlåtande nr 64 kommer också att beröras av flera talare, varför jag nu kan fatta mig mycket kort. Det råder tydligen fullständig enighet om att reformen bör genomföras. Några yrkanden i annan riktning har inte framställts i form av vare sig motioner eller reservationer. Jag framhöll i debatten i onsdags att den konjunktursvacka som vi nu har haft och den därav följande arbetslösheten givit oss en rad erfarenheter beträffande hur vår arbetslöshetspolitik fungerar. Jag påpekade att det fanns skäl att ta lärdom av de erfarenheter vi gjort och undersöka var det fanns svaga punkter, som gav anledning att vidta nya åtgärder. En av dessa svaga punkter har varit att det ställt sig svårt att ordna sysselsättning och försörjning för de äldre nära pensionsåldern, som har svårt att omskolas och förflyttas och som arbetsmarknadsmyndigheterna därför har haft svårigheter att bereda sysselsättning. Jag är tacksam för att detta förslag har lagts fram. Det bör i betydande utsträckning lösa det föreliggande problemet. Det finns två reservationer fogade till detta utlåtande. Av dessa rör i varje fall den ena en utvidgning av tillämpningen. Det gäller också den grupp människor vi ofta talat om men inte har gjort så mycket för. Den andra reservationen avser gränsen nedåt för bidragsunderlaget. I övrigt råder fullständig enighet om att reformen skall genomföras. Jag skall återkomma till dessa reservationer men vill först göra ett par allmänna reflexioner. Departementschefen har betonat att tillkomsten av detta stöd till den äldre ledigblivna arbetskraften inte får minska arbetsgivarnas ansvar för att bereda den sysselsättning. Detta utttalande har man all anledning att understryka, ty det vore ytterst olyckligt om det stöd vi i dag kommer att besluta skulle verka i den riktningen. Därför är det angeläget att man följer utvecklingen för att se om några sådana tendenser kommer att visa sig. Det är väl också anledning att framhålla att den stödåtgärd som nu beslutas inte betyder att frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring kommer i ett annat läge. Det är alldeles självklart att så inte är fallet. Däremot finns det kanske större fog att understryka att kontantstödet inte får åberopas som skäl för att inte utreda frågan om en reformering av reglerna för förtidspensionering, en utredning som andra kammaren för övrigt begärde i fjol. Villkoren för att erhålla stödet är sådana, att inte alla äldre som har försörjningssvårigheter kan bli hjälpta. Som exempel kan nämnas frånskilda kvinnor utan yrkesutbildning, vilka befinner sig i närheten av pensionsåldern och har svårt att klara sig på arbetsmarknaden. I många fall kan de heller inte omskolas och förflyttas, och det finns nog fall där förtidspensionering kan vara enda utvägen — men en utväg som ibland kan vara svår att tillgripa eftersom reglerna ställer hinder i vägen. Jag vill därför ännu en gång understryka att den utredning som begärdes av riksdagen i fjol inte blir onödig på grund av det beslut vi nu kommer att fatta. För hemmadöttrarna gäller samma förhållanden som för äldre, frånskilda kvinnor, men jag tycker nog att de borde kunna erhålla kontantstöd. Statsutskottets majoritet anser tydligen att det också bör vara möjligt, om vårdbidrag från landsting utgått. Jag noterar detta med tillfredsställelse, eftersom det hjälper en del. Det hjälper dock inte alla, eftersom bidrag inte alltid utgår till hemmadöttrar. Det skulle inte behöva medföra särskilt stora administrativa besvärligheter, om man infogade hem madöttrarna bland dem som skall kunna få detta stöd. Vi vet att det är ett ganska litet antal som kan komma i fråga och det blir därför inte någon kostnadsökning att tala om. Ett beslut om bifall till reservationen skulle innebära att man äntligen gjorde något konkret för att hjälpa dessa människor. Vi har emellertid ansett att det kan medföra vissa svårigheter att bestämma hur stor inkomst den som vårdat föräldrar eller annan anhörig kan anses ha haft och föreslår därför i reservationen 2 att ett minimibelopp för bidragets storlek skall fastställas. I motionen föreslogs att detta minimibelopp skulle vara 600 kronor per månad; vi har i reservationen föreslagit 500 kronor per månad — det motsvarar ungefär folkpensionen plus ett litet bostadstillägg. Det är emellertid inte endast beträffande hemmadöttrarna som det kan finnas behov av en minimigräns; en småbrukare, hantverkare eller innehavare av en liten lanthandel kan i flera år ha dragit sig fram på en inkomst som legat under existensminimum. Det kan ha skett med hjälp av bidrag från barn, genom kapitalförtäring eller genom att underhåll på egen fastighet eftersatts. Jag tror inte att en så låg minimigräns som vi föreslagit kommer att ha stor betydelse i särskilt många fall, och kostnadsökningen kommer nog att bli ganska obetydlig. Men om ett lägsta bidragsbelopp fastställs, avlägsnas risken att stödet blir orimligt lågt. Dessutom underlättas administrationen i sådana fall där inkomsten ligger i närheten av denna gräns. Utskottet skriver också: »Rent administrativa skäl skulle möjligen kunna tala för ett minimibelopp, dock avsevärt understigande det föreslagna» — dvs. 600 kronor. Men sedan fortsätter utskottet: »Dessa skäl väger dock inte så tungt som risken att bidraget uppfattas som en förtidspension.» Jag har svårt att förstå det argumentet. Varför skall bidraget uppfattas som en förtidspension, därför att man inför en mini migräns som bidraget inte får understiga? Jag tror att det tarvar en närmare förklaring. Herr talman! I övrigt har jag inte mycket att tillägga om förslaget. Beträffande inkomstprövningen är det väl närmast sättet att göra avdrag för förmögenhet som ådragit sig en viss uppmärksamhet. Förslaget innebär att 5 procent per år på förmögenhet mellan 60 000 och 100 000 kronor skall dras av. Denna bedömning är generös, såvitt jag kan förstå; det finns inget skäl att anmärka på den. Det blir emellertid ett väldigt trappsteg när man kommer upp till en förmögenhet på 100 000 kronor, ty då upphör plötsligt bidraget att utgå. Det har dock varit omöjligt att föreslå någon ändring, eftersom man med samma avtrappning skulle ha kommit upp till mycket stora förmögenheter innan bidraget helt försvunnit.

Herr talman. Inte heller jag skall ta upp någon längre tid med att diskutera denna fråga, eftersom jag tog upp den i samband med arbetsmarknadsdebatten i förrgår. Bakgrunden till Kungl. Maj:ts förslag visar att det är utomordentligt angeläget att vi får en allmän arbetslöshetsförsäkring. De svårigheter som uppstått i samband med strukturförändringarna i näringslivet har särskilt drabbat den äldre arbetskraften. Arbetsmarknadsinstitutet har kommit fram till att 25 procent av dem som friställs har stora svårigheter att få ny sysselsättning, till och med i en högkonjunktur och på orter med god tillgång till arbetstillfällen. Arbetsmarknadsinstitutet har också funnit att 2 å 2,5 procent av arbetskraften i vårt land får känning av strukturförändringarna på ett negativt sätt. Vi anser väl alla att strukturföränd ringar är helt nödvändiga för en expansion av produktionen och för att åstadkomma en högre levnadsstandard. De svårigheter som drabbar vissa människor på grund av dessa förändringar, vilka är till nytta för samhället i dess helhet, måste bäras solidariskt av samhället och av oss alla. KSA-utredningen har nu lagt fram ett delbetänkande, och jag vill gärna uttala min uppskattning över den snabbhet med vilken utredningen hittills arbetat. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag framfördes en hel del kritik, som i många fall anknöt till de borgerliga ledamöternas särskilda yttrande. Regeringen har på många punkter tagit hänsyn till kritiken, och statsutskottet förtydligar på vissa punkter regeringens förslag. I en av de två reservationerna till statsutskottets utlåtande nr 64 yrkas ati vissa förmåner redan nu bör tillkomma hemmadöttrar. Den andra reservationen berör överförsäkringsprinciperna. En del motioner har väckts i anslutning till propositionen, och dessa motioner tar upp främst småföretagarnas, skogskörarnas och hemmadöttrarnas problem, vilka inte nämnvärt behandlas i utredningens förslag. | Jag har själv liksom motionärerna ställt mig frågande till vissa uttalanden i Kungl. Maj:ts proposition, uttalanden som uppfattats som något oklara. Utskottets skrivning i anslutning till motionerna, vilken jag tycker är förhållandevis välvillig, innebär vissa klarlägganden. På vissa punkter har man tillmötesgått motionärerna och på andra punkter klargörs Kungl. Maj:ts förslag. I andra fall åter har det överlämnats till den tillämpande myndigheten att bedöma frågorna. Jag tror att riksdagsbeslutet i en del fall inte kommer att ge tillräcklig ledning för tillämpningen; många människor i de kategorier som drabbas kan befinna sig i livssituationer som inte är förutsedda. Jag vill emellertid uttala förhoppningen att de tilläm pande myndigheterna skall se positivt och liberalt på de fall som kan bli aktuella. I motionerna I: 771 och 11:997 tar man upp frågan om kvalifikationsperioden. Kungl. Maj:t har föreslagit att vederbörande under två år av tre skall ha haft sysselsättning. Utskottet påpekar att under en Öövergångstid en fyraårsperiod kan inräknas i detta sammanhang. Vidare får den som delvis arbetat för annans räkning och delvis drivit egen rörelse, t.ex. jordbruk, tillgodoräkna sig båda slagen av förvärvsarbeten som kvalifikationstid. I motionerna I: 773 och II:996 tar man upp frågan om rätt till halvt bidrag för den som haft lika delar inkomst av rörelse och anställning men som har förlorat endera inkomstkällan. Trots den begränsning som ligger i förslagets utformning avser detta enligt utskottets mening att öppna möjligheter till bidrag även vid begränsat arbetskraftsutbud. Jag vill till sist uttrycka förhoppningen att KSA-utredningen även i fortsättningen skall arbeta lika snabbt mot den trygghet på arbetsmarknaden som kan åstadkommas genom en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Herr talman! Först vill jag säga någrå ord om vårt motionspar I:693 och 11:882 som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 27. I denna motion hemställer vi att 36 8 i arbetslöshetskasseförordningen ändras så, att den lokala fackliga organisationen alltid: bereds möjlighet att delta i förhandlingar om arbetsanvisning då den arbetslöse tvingats avböja erbjudet arbete. Utskottet har i sitt utlåtande redogjort för innebörden av vissa regler i förordningen, och jag är helt ense med utskottet om hur de fungerar i dag. Men det betyder inte att jag anser att förhållandena är tillfredsställande. Först och främst vill jag ta upp till granskning de vaga formuleringar som inbjuder till många olika tolkningar.

Vem är det då som får bestämma om arbetet är lämpligt, vem är det som skall bedöma om det är skäligt avlönat, vem avgör om särskilda omständigheter föreligger, vem skall fastslå om giltig anledning finns för att lämna ett arbete o. s. v.? Jo, det blir den enskilde arbetsförmedlingstjänstemannen som får påta sig den allvises roll, och det måtte sannerligen vara besvärligt nog många gånger. Dessutom måste därvid onödiga irritationsmoment kunna uppstå visavi den arbetssökande. I dagens situation kan gällande bestämmelser vara krångliga och tungrodda. Det sker nu en allt snabbare utveckling mot storavdelningar inom den fackliga rörelsen. Nuvarande bestämmelser möjliggör visserligen en form av representativ demokrati men de medför samtidigt en byråkrati utan like, en byråkrati som jag inte tycker att man skall behålla; vi bör i stället se till att vi får en ändring till stånd. Får en sådan byråkrati utbreda sig utan att något görs åt det, så får detta icke önskvärda konsekvenser. Låt mig bara ta ett litet exempel! Vid en avstängning underrättar arbetsförmedlingen redogöraren som då endast har att avstänga den arbetssökande och rapportera till arbetslöshetskassans styrelse. Denna styrelse finns väl i regel där storavdelningen finns. Styrelsen måste väl sedan, åtminstone i princip, höra eller remittera fallet till den 1okala sektion som den avstängda arbetslöse tillhör. Sedan går vägen tillbaka igen till storavdelningen. Om det sedan vid undersökning skulle visa sig att medlemmen inte hade rätt att vägra ta det erbjudna arbetet, skall medlemmen själv överklaga — han får givetvis hjälp och stöd av sin fackförening — hos tillsynsmyndighet, d.v.s. arbetsmarknadsstyrelsen, och kan därifrån gå till försäkringsdomstolen.

Ett sådant förfarande skulle, förutom att det skulle vara mycket praktiskt, också eliminera hela denna stora mycket tröga byråkratiska apparat som man nu har och som redan nu leder till icke önskvärda resultat såsom att den arbetslöse ger upp. Antingen går han då miste om 28 dagars ersättning från arbetslöshetskassan eller tar han i ren resignation ett många gånger dåligt betalt arbete för att få något arbete alls. På detta sätt kan man visserligen hjälpa till att förse låglöneindustrierna med arbetskraft, men jag trodde att frågan i dag främst gällde att snarast möjligt försöka avskaffa låglöneproblemet. Jag är tyvärr inte överens med andra lagutskottet som vill avstyrka vår motion med hänvisning till den redovisning som finns i utskottsutlåtandet, även om redovisningen är helt korrekt. Jag kommer i stället senare att yrka bifall till motionerna 1:693 och II: 882. Vidare vill jag, herr talman, i korthet säga några ord om vårt motionspar I: 774 och II: 998 som också behandlats i föreliggande utlåtande från andra lagutskottet till en del och dessutom till en del i statsutskottets utlåtande nr 64. Dessa motioner gäller KSA-stödet. Vi har inte alls väckt dessa motioner därför att vi vill avslå förslagen i propositionen nr 29 utan vi har velat un derstryka vad departementschefen har sagt om att förslagen avser temporära åtgärder samtidigt som vi har velat ytterligare poängtera en hel del viktiga frågor som noga måste beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Vi anser att dessa frågor är så viktiga, att det finns all anledning att poängtera dem inte bara en gång utan flera gånger. Både statsutskottet och andra lagutskottet säger att våra påpekanden redan är medtagna i direktiven till utredningen och kommer att beaktas. Jag tycker det är bra och jag hoppas att utredningen snarast möjligt kommer att framlägga kloka förslag. Det är bara en sak som jag vill påpeka ännu en gång här i kammaren och det med skärpa, vilket också andra lagutskottet har gjort i sitt utlåtande, nämligen att detta äldrestöd under inga förhållanden får leda till att företagen i ökad omfattning avskedar den äldre arbetskraften i tron att den nu skulle få sin försörjning någorlunda ordnad. I detta sammanhang har vi i vår motion sagt ifrån, att det kanske behövs mer än att bara följa denna fråga med uppmärksamhet såsom departementschefen har sagt. Vi har också skisserat en ytterligare tänkbar åtgärd för att motverka en sådan olycklig utveckling. Denna tänkbara åtgärd skulle vara att ålägga företagen att första halvåret eller kanske längre själva få svara för kostnader för omskolningsbidraget. Vi tror nämligen att ett sådant åläggande på ett effektivt sätt kunde medverka till litet större försiktighet från företagens sida vid avskedande av den äldre arbetskraften. Herr talman! Jag har bara velat understryka betydelsen av just denna fråga. I anledning av våra motioner 1: 774 och II:998 kommer jag i dag inte att framställa något yrkande.

Herr talman! Här har redan betygats den stora enigheten kring förslaget om stöd åt de äldre arbetslösa som inte kan beredas arbete efter en kortare tids arbetslöshet. Förslaget innebär bl a. att ersättningstiden i de erkända arbetslöshetskassorna förlängs med 300 dagar. Vidare har enligt det nya förslaget den som är utförsäkrad därefter möjlighet att få ett skattepliktigt bidrag på 800 kronor per månad. Det finns ju grupper som inte tillhör erkända arbetslöshetskassor och till dem skall det efter två månaders karenstid likaledes utgå ett belopp av 800 kronor i månaden; detta gäller både företagare och anställda. Vissa förutsättningar måste föreligga såsom redan har nämnts i debatten. Vederbörande måste ha arbetat 24 månader av de 36 månaderna närmast före arbetslösheten. Även Öövergångsbestämmelserna har redan omnämnts. Det finns också vissa begränsningar. Sålunda skall bidraget begränsas till 11/;> av årslönen, och hänsyn skall dessutom tas till om det finns förmögenhet som uppgår till mellan 60000 och 100 000 kronor. Överstiger förmögenheten 100000 kronor utgår inget bidrag. Det finns också möjlighet att ge dispens till dem som är mellan 55 och 60 år, om deras arbetslöshet är en direkt följd av strukturomvandlingen. Vi kan väl vara överens om att förslaget utgör en etapp på vägen mot bättre förhållanden. Det finns, herr Gustafsson i Skellefteå, fortfarande människor, såväl äldre som yngre, som inte uppfyller förutsättningarna för stöd, och det finns också oförsäkrade yngre långtidsarbetslösa som inte kommer med. Men stödbehovet i dessa fall får klaras av i samband med den pågående utredningen, och under övergångsperioden får deras försörjningsproblem lösas genom de kommunala bidragen som dock måste höjas. Detta kan emellertid inte riksdagen blanda sig i. Kostnaden för det nu diskuterade bidraget uppgår till 175 milj.kr.nor. Det föreligger ett par reservationer som enligt min mening är ganska onödi ga, eftersom reservanterna tydligen håller med om att det skall finnas en viss inkomstgräns. Det framhålles nämligen 1 reservation 2 till statsutskottets utlåtande bl.a. följande: »Överförsäkringsprinciperna måste enligt utskottets mening upprätthållas även i fråga om omställningsbidrag.» Alla våra socialförsäkringar har ju också ett skydd mot överförsäkring. 900 kronor utgör ju t.ex. inget minimum då det gäller sjukförsäkringen. Det finns de som får mindre om de haft lägre inkomst. Därvidlag utgör beloppet inte som i det här fallet 11 19. Accepterar man principen om överförsäkring måste också motionerna anses onödiga. När det gäller hemmadöttrarna, om vilka det också föreligger en motion, har som redan framhållits utskottet fastslagit, att det »förutsätter att kravet på avlönat arbete anses uppfyllt i de fall bidrag utgått från kommun eller landstingskommun för skötseln av äldre personer som är i behov av vård». Vi tycker verkligen att detta är ett direkt bevis på att deras arbete är sådant att det kan likställas med avlönat. Härmed trodde vi faktiskt att vi löst det problem som tagits upp i motionerna, men tydligen är det något som man inte kan acceptera. Trots att det skrivs om överförsäkringen vill man inte ha detta kriterium på att vederbörande haft en inkomst. Om överförsäkringen har jag redan talat. Då bestämmelsen om överförsäkring gäller i de fall då den försäkrade själv betalar en del av avgiften, bör den väl också gälla då staten betalar alltihop. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon stor debatt i denna fråga, som endast gäller detaljer. Vårt förslag om en minimigräns anser jag inte behöver innebära ett frångående av överförsäkringsprincipen. Med så låg minimigräns som vi föreslagit anser jag det problemet vara obefintligt. Herr Fagerlund framhöll att om någon har erhållit bidrag av landstinget, så är det ett direkt bevis för att vederbörande har haft arbete i hemmet. Jag anser dock inte att det behövs så starka bevis. Om någon har vårdat sina föräldrar i hemmet så tycker jag man kan anse att vederbörande har utfört ett arbete, även om föräldrarnas situation inte varit sådan att de kunnat få bidrag av landstinget. Slutligen tycktes herr Fagerlund vara förvånad över att vi har avgivit den reservation som vi här talar om, men orsaken är den, att vad utskottet skrivit bara till en del tillmötesgår vår motion. Då är det väl rimligt att vi har reserverat Oss.

Herr talman! Bara några ord om överförsäkringen. Den lägsta sjukpenningen vid inkomst av tjänst är 7 kronor. Jag tar här inte med grundsjukpenningen utan bara den lägsta ersättning man kan få, när man har haft inkomst av tjänst. Enligt förslaget i ifrågavarande reservation skulle dagbeloppet i stället bli 16 kronor. Det är dock dubbelt så mycket som man får, när man själv betalar en del av avgiften.

Herr talman! Även andra lagutskottet har anledning att med tillfredsställelse konstatera att förslaget om särskilt stöd åt den äldre arbetslösa arbetskraften så snabbt har kommit på riksdagens bord. De delar av förslaget som behandlats av andra lagutskottet har utskottet enhälligt tillstyrkt. Andra lagutskottet har huvudsakligen haft att pröva Kungl. Maj:ts proposition nr 30, som innehåller förslag till ändringar i de författningar som gäller för arbetslöshetskassorna. Vid den pröv ningen har vi i utskottet emellertid inte kunnat undgå att även behandla vissa delar av propositionen nr 29 rörande omställningsbidragen. Utskottet har som sagt enhälligt tillstyrkt de båda propositionerna. I anslutning till behandlingen av propositionerna har andra lagutskottet också haft att behandla ett antal motioner som rör arbetslöshetsförsäkringen, vilka motioner redovisas i andra lagutskottets utlåtande nr 26. Till det utlåtandet är fogat två reservationer och ett särskilt yttrande, och jag vill här med några ord beröra reservationen II, som har avgivits av folkpartiets ledamöter i utskottet. Innehållet i den reservationen är inte någon nyhet för kammaren, eftersom den där upptagna frågan vid flera tillfällen har varit föremål för debatt här i riksdagen. Den ansluter sig till motionsparet I:681 och II: 885, väckt av folkpartiet vid denna riksdags början. I motionerna understrykes att det enda som kan garantera alla människors inkomsttrygghet vid arbetslöshet är en allmän sysselsättningsförsäkring, dvs. en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi har hittills lyckats vidta åtgärder, som skapar trygghet mot inkomstbortfall vid sjukdom och vid ålderdom genom sjukförsäkringen respektive pensionsförsäkringen. Den situation som vi upplevt under den senaste tiden och alltjämt upplever, med en stor kvardröjande arbetslöshet, ger oss anledning att föra fram kravet på att man snarast möjligt griper sig an med att åstadkomma inkomsttrygghet även vid arbetslöshet. Få situationer i en människas liv kan te sig så oroväckande som den när vederbörande inte längre får inkomstbringande arbete. Själva grunden för människans existens glider undan, och tryggheten utbytes mot ovisshet och oro. I motionerna liksom i reservationen föreslår vi att KSA-utredningen skall erhålla tilläggsdirektiv av den innebörden, att utredningen skall framlägga för slag till en allmän sysselsättningsförsäkring. Utskottsmajoriteten anför i utiåtandet att KSA-utredningen enligt sina direktiv redan har denna uppgift. Jag finner dock vid en kritisk granskning av direktivens formuleringar att detta är en sanning med modifikation. Utredningen skall visserligen pröva frågan om försäkringsskyddets utsträckning till nya grupper, och den skall vidare enligt direktiven förutsättningslöst pröva huruvida problemet kan lösas genom en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, eventuellt kompletterad med frivillig tilläggsförsäkring. Men det är ju inte detsamma som att utredningen skall lägga fram ett förslag till allmän arbetslöshetsförsäkring. Utredningen «skall alltså pröva om behovet av en sådan försäkring föreligger. Det problemet behöver i dagens situation inte prövas.

Formuleringarna ger knappast intryck av att utredningen är skyldig att framlägga ett förslag till allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi menar att denna fråga är så viktig — det visar utvecklingen på arbetsmarknaden och det nuvarande konjunkturläget — att utredningen bör åläggas att prestera ett förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag förstår mycket väl att KSA-utredningens energiske ordförande till detta kommer att säga, att utredningen har för avsikt att ta frågan till allvarlig omprövning och kommer att lägga fram ett förslag till en sådan försäkring. Det är gott och väl. Men om detta är utredningens avsikt, så bör det ju inte hindra riksdagen att göra ett uttalande om att så skall ske. I varje fall tycker vi reservanter att frågan är så angelägen, att vi vill markera att de glidande formuleringarna i direktiven inte får utgöra ett skäl till att man avstår från att framlägga ett förslag av angivet slag.

Men efter moget övervägande har jag funnit att frågan är av så stor betydelse, att det är motiverat att markera att vi vill att ett förslag till allmän = sysselsättningsförsäkring lägges fram. Vi hoppas att förslaget utarbetas med samma skyndsamhet som utredningen visade sig kunna prestera när det gällde förslaget rörande de särskilda stödformerna för den friställda äldre arbetskraften. Jag kommer, herr talman, senare att yrka bifall till reservationen II vid hemställan under B i andra lagutskottets utlåtande nr 26.

Herr talman! »Rätten till arbete för envar som vill och kan göra en insats i förvärvslivet måste enligt vår mening tillmätas den allra största betydelse. Det måste noteras med tillfredsställelse att författningsutredningen uppmärksammat denna rätt och i sitt förslag till grundlag principiellt angivit den som en allmän medborgerlig rättighet.» Detta citat är hämtat ur en av de partimotioner som centern under 1960-talet väckt rörande obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vid förverkligandet av den angivna principen om rätten till arbete gäller det, vill jag hävda, i första hand att klara sysselsättningen. Den första försvarslinjen mot arbetslösheten måste gå inom företagen. Sedan gäller det att med = arbetsmarknadspolitiska medel åstadkomma sysselsättning då så behövs, och när dessa åtgärder inte är tillräckliga måste vi ha ett försäkringssystem som ger trygghet åt den enskilde och hans familj. Såsom här omvittnats saknar en stor del av medborgarna ännu ett sådant skydd.

Härutöver borde finnas en frivillig påbyggnadsförsäkring. Den allmänna försäkringen skulle omfatta i princip alla arbetsföra.» Dessa tankegångar tog centerpartiet upp i en partimotion, I: 596 och II: 724, vid 1964 års riksdag. Där ställdes yrkande om en arbetslöshetsförsäkring.

När denna motion behandlades i andra lagutskottet hänvisade utskottet till 1960 års arbetsmarknadsutredning, som skulle lägga fram sitt förslag. Man ville se vad det förslaget innebar. 1966 ställde centern i partimotion — I: 141 och II: 190 — samma krav på utredning. Utskottet hänvisade den gången till att en utredning var tillsatt och anförde beträffande de likalydande motionerna: »Det i motionerna uttalade önskemålet om utredning är alltså redan tillgodosett. Utskottet anser det för sin del lämpligt att motionerna Överlämnas till den tillsatta utredningen.» Bakom detta uttalande stod alla leda möter i andra lagutskottet. Bland dem fanns inte mindre än tre av de andra lagutskottets ledamöter som nu reserverat sig mot andra lagutskottets utlåtande nr 26. Jag kan inte finna att någonting har hänt sedan 1966 som skulle göra det nödvändigt att nu lämna särskilda tilläggsdirektiv till KSA-utredningen, eftersom utredningen har fått till uppgift att utreda denna fråga. KSA-utredningen fick tilläggsdirektiv när det gällde att utreda frågan om stödet till den äldre arbetskraften, vilken fråga behandlats av statsutskottet. Jag har varit med om att foga ett särskilt yttrande till andra lagutskottets utlåtande nr 26 för att i någon mån redovisa våra synpunkter på denna fråga. Jag har, i likhet med utskottsmajoriteten, anfört att det nu inte finns någon anledning att vidtaga några särskilda åtgärder, utan att man i stället bör avvakta resultatet av utredningens arbete. Jag vill understryka nödvändigheten av att vi får en försäkring av detta slag, men när nu utredningen arbetar bör den också få utforma sitt förslag utan att vi ger den nya direktiv, som saknar betydelse. Jag har varit med om utskottets skrivning att det bör »framhållas att utredningen med berömvärd snabbhet lagt fram ett förslag om provisorisk lösning av de äldre arbetslösas problem». Jag vill understryka detta, ty jag är av den bestämda uppfattningen att KSA-utredningen har arbetat snabbt. Jag vill också få det sagt i detta sammanhang. Vi har i andra lagutskottet många kontakter med denna utredning och vi vet att den arbetar. Jag vill uttala den förhoppningen att utredningen på detta område arbetar med samma intensitet som den hittills gjort. Jag hoppas också att vi får ett förslag som ger den grundtrygghet som krävs i motionerna och i direktiven. Herr talman! Jag kommer senare att yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i utskottets utåtande nr 26.

Herr talman! Jag skulle i själva verket kunna nöja mig med att instämma med herr Gustavsson i Alvesta och förklara att jag kommer att ansluta mig till ett yrkande om bifall till andra lagutskottets hemställan. Jag skall inte träta med vare sig centerpartiet eller högerpartiet. Jag vill bara lugna högerpartiet — vars representanter i utskottet i en reservation har begärt att Kungl. Maj:t skulle ställa erforderlig expertis till utredningens förfogande — med att vi fått så många experter vi vill ha. Vi har inte plats för fler experter för närvarande; kommittén skall ju också ha plats när vi sammanträder. Den reservationen behöver vi inte ta alltför allvarligt. Därmed slutar jag min träta med högerpartiet. Däremot måste jag, herr talman, ägna mig en stund åt folkpartiet och det är möjligt att jag stannar i talarstolen något längre än jag brukar. Folkpartiet kräver i en reservation, vilket herr Anderson i Sundsvall har framhållit, att utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet skall få tilläggsdirektiv att utreda frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring. Reservationen är mycket ordkarg och hänvisar till de motioner som folkpartiet har väckt. Därför får man botanisera en smula bland motionerna och i det anförande herr Anderson i Sundsvall hållit. Vad är det då folkpartiet vill egentligen? De begär att KSA-utredningen skall få »tilläggsdirektiv innebärande att utredningen får till uppgift att även framlägga förslag till en allmän sysselsättningsförsäkring». Jag undrar vad man menar med ordet »även». Jag bryr mig inte så mycket om folkpartiets krav på att utredningen skall ske med största möjliga skyndsamhet; det är alldeles självklart att så skall ske. Jag har naturligtvis ingen lust att uppehålla mig vid innebörden av ord och uttryck, men jag utgår ifrån att man, när man talar om sysselsättning, menar sysselsättning. Herr Anderson i Sundsvall har sagt att med = sysselsättningsförsäkring menar folkpartiet arbetslöshetsförsäkring. Varför säger man inte det då; det hade underlättat det hela. Vi har, speciellt under de senaste tio åren, sökt trygga sysselsättningen i landet med en målmedveten och mångfasetterad arbetsmarknadspolitik, som vi diskuterade ingående häromdagen. Hela det batteri av åtgärder som kan vidtas i syfte att trygga sysselsättningen skall tillgripas. Det kan väl ändå inte vara folkpartiets mening att sysselsättningen skall tryggas medelst en allmän försäkring; det är inte det man menar. Jag är rätt glad över att herr Anderson i Sundsvall nu har sagt att folkpartiet menar en arbetslöshetsförsäkring. Säg då detta i framtiden och blanda inte in ordet sysselsättningsförsäkring! Med arbetslöshetsförsäkring menar vi att man skall ha kontant stöd om man blir utan arbete och inte kan få arbete trots att man är arbetsför, arbetsvillig och oförhindrad att ta ett arbete. Om samhällets alla möjligheter att trygga en meningsfylld sysselsättning har misslyckats för tillfället skall vederbörande alltså ha ekonomiskt stöd. Det stödet vill vi göra så allmänt som möjligt. Jag kan inte förstå vad folkpartiet menar med sin reservation. Det är rätt viktigt att vi får klarhet i detta. Står folkpartiet bakom Expressen, som i en ledare den 23 april krävde att man så snart som möjligt skall avveckla de enskilda arbetslöshetskassorna? Står folkpartiet bakom den linjen eller står man bakom Dagens Nyheters linje, som innebär att man skall bevara de nuvarande försäkringarna i det system man bygger upp? Det har ett stort intresse inte bara för LO utan även för tjänstemannarörelsen. Om man nu vill införa ett helt nytt system som innebär kontant stöd och som är helt frikopplat från arbetsmarknadsorganen, är man då verkligen beredd att rasera ett system som har fungerat bra i 30 år, som har vuxit ut och blivit effektivt och smidigt i alla avseenden, ett system som snabbt har byggts upp i solidaritet? Där riskerna är stora, där är det effektivast, där är anslutningen störst. Man har skaffat sig stor erfarenhet, vilket också är värdefullt. För oss ter det sig helt naturligt och rationellt att bygga vidare på det system som redan finns. Mitt hjärta är i detta fall hos Dagens Nyheter, som i en ledare i dag har skissat upp ett system som kan utnyttja de nuvarande kassorna. Detta stämmer också med direktiven för vår utredning, där det står att det måste fordras starka skäl för att ett försäkringssystem, som visat sig så effektivt som det nuvarande, helt skall överges. Det måste alltså finnas starka skäl för det. Vill folkpartiet förhindra att denna fråga behandlas i utredningen? Om det inte är detta som är avsikten, vad är det då man egentligen vill? Får jag erinra om att redan 1948 en kommitté framlade förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Majoriteten i denna kommitté slog fast, att man borde ta vara på den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen. Den har visat sig vara värdefull för kontrollen och för arbetsanvisningen till lämpligt arbete, och tack vare försäkringstagarnas inflytande har känsliga och irriterande problem kunnat lösas. Vi är intresserade av att få veta var folkpartiet står i dag. Anser folkpartiet att vi bör utnyttja den frivilliga försäkringen, eller skall vi inte göra det? Får jag lämna några siffror om kassornas utveckling. Den frivilliga försäkringen bildades 1935. Då fick vi fem kassor med 54 000 medlemmar. År 1948 hade den frivilliga försäkringen vuxit och omslöt 950000 medlemmar, 1958 var medlemsantalet 1,2 miljon och i dag är vi uppe i 1,7 miljon medlemmar, försäkrade i arbetslöshetsförsäkringen. Hur skall man nu bedöma framtiden? Ja, om något år är hela LO-området genomförsäkrat och även tjänstemannarörelsen är intresserad av att skaffa sina medlemmar ett effektivt skydd. Vi kan om några år räkna med 2 å 2,5 miljoner försäkrade kassamedlemmar. Det visar sig också, herr talman, att anslutningen för närvarande är störst där man har bedömt arbetslöshetsriskerna såsom stora. Inom den egentliga industrin är för tjänstemännens vidkommande organisationsprocenten 99, för arbetarna är den 94. — Av arbetarna i den egentliga industrin har 94 procent skaffat sig en frivillig arbetslöshetsförsäkring och av tjänstemännen har 99 procent gjort det. Det är sämre med anslutningen inom andra områden, där man har bedömt arbetslöshetsrisken vara mindre. Det finns alltså ingen anledning att slå sönder den organisation som har visat sig vara så effektiv och så prisbillig. Men alla de övriga människorna då, de som inte är med i försäkringen? Ja, men utredningen håller ju på med att försöka klara ut hur alla, som blir arbetslösa, skall kunna erhålla kontant stöd vid arbetslöshet. Det äldrestöd som vi också diskuterar just nu och som KSA-utredningen har utarbetat förslag till, visar att det går mycket bra att ordna ett effektivt allmänt system med hjälp av dessa två metoder: kassa för dem som vill vara anslutna till en sådan och andra åtgärder för dem som anser sig inte vilja eller inte kunna vara med i en kassa. Man kan alltså skapa effektiv trygghet vid arbetslöshet, och det gör man bäst genom att ha kvar den frivilliga försäkringen och ge andra ett allmänt, obligatoriskt stöd. Men det skall vara ett arbetsmarknadspolitiskt betingat stöd och det skall lämnas från arbetsförmedlingen. Herr talman! Jag har velat uppehål la mig rätt länge vid detta, därför att det är frågor som tidigare ingående diskuterats. KSA-utredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté till skillnad från den förra kommittén som herr Gustavsson i Alvesta åberopade, vilken var mera expertbetonad. KSA-utredningen är alltså klart parlamentariskt sammansatt. Såvitt jag kunnat begripa är tanken den att när man får en parlamentarisk utredning till stånd där representanter för de olika partierna ingår skall dessa företräda sina partiers synpunkter, skaffa uppgifter om var respektive parti står och framföra de uppslag man vill ha prövade i kommittén. Eljest är det inte stor mening med parlamentariska utredningar. Vid folkpartiets presskonferens i går gjorde herr Wedén ett påstående som upprörde kanske inte så mycket mig som alla medarbetare i KSA-utredningen.

Nu är vi i det läget att den statliga utredningen får naturligtvis såvitt jag förstår ta över och särskilt noga utreda de olika premisserna för antingen grundförsäkringsalternativet med påbyggnad eller, som jag fortfarande kallar det, sjukförsäkringsalternativet.» Herr Wedén är inte inne i kammaren för närvarande, men jag ser att han har framstående medarbetare närvarande. Varpå bygger herr Wedén sitt påstående om att det skulle ha varit svårt att få i gång en verklig penetration av dessa problem? Har folkpartiets representant i utredningen klagat hos herr Wedén? Har han inte fått gehör för sina önskemål om att penetrera dessa frågor, eller vad bygger man detta fräcka påstående på? Jag ber att få omtala att folkpartiets representant i utredningen ställde sig helt bakom den arbetsplan som kommittén enhälligt antog i december i fjol för det fortsatta arbetet. Jag ber att få citera vad foikpartiets representant sade. Han sade ordagrant att »man ännu inte kan ta ståndpunkt i huvudfrågan; vi måste lära oss litet mera». Nu frågar jag om detta skedde för att folkpartiet skulle hinna före med sin lilla broschyr eller vad var det som gjorde att han inte var beredd?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

Herr talman! Det är utomordentligt bra att KSA-utredningens ordförande, herr Bengtsson i Varberg, även här i kammaren starkt understryker att utredningen har för avsikt att ta upp denna fråga och så skyndsamt som möjligt försöka lösa den. Herr Bengtsson i Varberg ställde några frågor som jag skall försöka besvara. Han hade fäst sig vid det lilla ordet även i uttrycket även utreda frågan om en obligatorisk sysselsättningsförsäkring. Ordet »även» är motiverat därför att vi har den uppfattningen att frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring är ett av flera problem som KSA-utredningen har att syssla med.

Vi anser alltså inte att KSA-utredningen enbart skall studera det obligatoriska alternativet. Den allmänna sysselsättningsförsäkringen må bli ett av flera alternativ som penetreras. Vi har gått ut från att frågan om en arbetslöshetsförsäkring av betryggande värde är ganska komplicerad och att det kan behövas flera alternativa förslag att studera. Jag har aldrig varit med om att folkpartiet som parti står bakom vad någon av dagstidningarna skriver. Det har upprepade gånger sagts i kammaren att folkpartiet inte äger inflytande på någon av dagstidningarna. Vi står alltså inte bakom vad tidningen Expressen skrivit i denna fråga.